Fru talman! År efter år har vi i folkpartiet med stort engagemang försökt övertyga socialdemokraterna om att arbetsskadeförsäkringen måste reformeras. Vi redovisade följande skäl för vårt ställningstagande — dels de enorma kostnaderna för systemet, dels vilka konsekvenser nuvarande obalanser får. Vi har varje gång försökt få socialdemokraterna att inse att de som drabbas är de arbetsskadade, de som på grund av systemets förfall får vänta i år på rehabilitering och möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet. Under en följd av år har det blivit alltmer uppenbart att arbetsskadeförsäkringen har stora brister. Långa handläggningstider, svårigheter att avgöra vad som skall räknas som arbetsskada och underskottet i arbetsskadefonden gör det faktiskt berättigat att tala om ett system i kris. I fjolårets debatt hänvisade jag till den utfrågning som utskottet haft i frågan. Där sade riksförsäkringsverkets chef K.G. Scherman bl.a.: ”Att jag i detta sammanhang tar upp frågor om en grundläggande omprövning får ses som en illustration till hur utomordentligt allvarlig jag anser situationen för arbetsskadeförsäkringen är.” Detta var en del av den debatt som utskottet förde 1989. Sedan dess har positionerna flyttats fram ytterligare. Riksdagens revisorer har i ett betänkande framfört mycket allvarliga erinringar mot arbetsskadeförsäkringen. Revisorerna uttrycker allvarliga farhågor för att försäkringen är ett betydande rehabiliteringshinder, dels på grund av de ekonomiska förmåner som är knutna till försäkringen, dels på grund av de långa handläggningsstiderna. Revisorerna riktar också kritik mot att arbetsskadeförsäkringen till stor del finansieras över statsbudgeten. Arbetsskadeförsäkringen, som skall finansieras genom de socialavgifter som tillförs arbetsskadefonden, har på grund av kostnadsutvecklingen helt förlorat aktualitet. Arbetsskadefonden visade 1987 ett underskott på 790 miljoner, och 1989 var underskottet uppe i, som Gullan Lindblad sade, 8478 milj.kr. Revisorernas kritik är helt befogad. Det finns inte längre ett samband mellan de socialavgifter som flyter in och de utgifter som arbetsskadeförsäkringen betingar. Folkpartiets kritik har därmed besannats. Vi har därför föreslagit att en utredning får till uppdrag att överväga en sammanläggning av arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen. I avvaktan på denna utrednings resultat kräver vi också att den s.k. samordningstiden när det gäller sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen förlängs från 90 dagar till 180 dagar. Detta bör minska ärendetillströmningen och möjliggöra en snabbare handläggning av återstående ärenden. Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse att regeringen äntligen har insett att den närmast kaotiska situationen på arbetsskadeområdet inte kan fortsätta. I det åtstramningspaket som folkpartiet och regeringen presenterade för någon vecka sedan har såväl samordningstiden som utredningen av en eventuell sammanläggning av sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen aktualiserats. Tilläggas bör att den arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen som också finns med i överenskommelsen skall kompenseras fullt ut hos arbetsgivarna. Denna period bör vara ett gott incitament för arbetsgivarna att förbättra arbetsmiljön i företagen. Fru talman! En annan fråga som också har funnits med under åren är ersättningen från AMF till försäkringskassorna. Utredningar som kassorna utför åt bl.a. AMF skall självfallet ersättas. Flera insatser och utredningar pågår för att komma till rätta med arbetsskador och arbetssjukdomar. Det är av yttersta vikt att ingen möda sparas för att snabbt komma åt de dåliga arbetsmiljöerna. Vi i folkpartiet anser att arbetsplatser som har flera anmälda arbetsskador regelbundet måste bli föremål för tillsyn och uppföljning från yrkesinspektionens sida. Fru talman! Redan i dag finns det lagtekniska möjligheter att fatta s.k. preliminära beslut om ersättning vid arbetsskada. Med hänsyn till vad som flera anfört om att det är svårt att motivera en arbetsskadad att genomgå rehabilitering innan han eller hon har besked om att skadan godkänts som arbetsskada, anser vi att försäkringskassorna i betydligt större utsträckning bör använda sig av möjligheten att fatta preliminära beslut. Av erfarenhet vet vi att det är utomordentligt svårt att rehabilitera skadade som gått tolv månader eller mer i väntan på ett beslut. Att rehabiliteringen kommer i gång snabbt är så viktigt att administration inte får lägga hinder i vägen. Med dessa synpunkter, fru talman, vill jag yrka bifall till de reservationer som folkpartiet har fogat till betänkandet.

Herr talman! Riksdagens revisorer har i en skrivelse till riksdagen belyst vissa förhållanden som berör arbetsskadeförsäkringen. Man har i punktform sammanfattat vilka åtgärder som borde genomföras för att förbättra den kris som försäkringen befinner sig i. Som en första punkt sägs att de tillämpningsoch rehabiliteringsproblem som är förknippade med arbetsskadeförsäkringen bör tas till allvarlig omprövning när det gäller principen om att arbetsbetingad nedsättning av arbetsförmågan skall kompenseras högre än annan arbetsförmågenedsättning. Centerpartiet har även ifrågasatt denna princip. Vi har föreslagit i vår motion med anledning av skrivelsen att det finns skäl för en samordning av sjukförsäkringssystemet och arbetsskadeförsäkringen. På det sättet besparas vi mängder av prövningar av orsaker som trots allt leder till att de flesta fall bedöms som arbetsskadebetingade och därmed erhåller 100 96 kompensation. Ibland blir kompensationen högre, då det genom avtal finns försäkringar som redan i dag ger flera personer full ersättning. De enorma balanserna som tenderar att växa orsakar en fördröjning av rehabiliterande åtgärder. Det är inte speciellt motiverande för den skadade att återgå till arbetet innan skadan har fastställts. Med en samordning av systemen bortfaller dessa nackdelar. Visserligen kostar detta en del pengar, men varje dags vinst i sjukförsäkringssystemet innebär en vinst på ca 1,5 miljarder. Vidare föreslår riksdagens revisorer att en samordning skall ske mellan arbetarskyddsstyrelsens arbetsskadestatistik och försäkringskassornas lokala ADB-system. När det gäller statistiska uppgifter som anses vara värde fulla i arbetsskadeförsäkringen har det visat sig att genom den stora eftersläpningen saknar den statistiken mening. Det finns all anledning att söka bättre möjligheter till snabba uppgifter som ger besked om arbetsmiljöer som är skadliga för arbetstagaren. Vi har från centerpartiets sida också pekat på den dåliga statistik som i dag presenteras. Det finns inga skäl till att arbetsskadeförsäkringen i nuvarande utformning skall behållas av statistikskälet. Så inte ens det skälet håller för en granskning. Ett annat förslag från revisorerna rör differentierade arbetsgivaravgifter med stöd av företagens sjukfrånvaro. Detta är ett gammalt krav från centerpartiet. Vi vet att de små företagen har betydligt lägre sjukfrånvaro och därmed är de billigare ur denna synpunkt än de stora företagen, som har mycket höga sjukfrånvarotal. Vi har i olika motioner även detta år stått kvar vid detta krav. Även om en arbetsgivarperiod genomförs, finns det starka skäl för att differentiera avgifterna till fördel för de små företagen, som har lägre sjukfrånvaro och färre arbetsskador. Inom sjukvården finns de högsta frånvarotalen. Det finns därför anledning att snabbt se över den situation som allvarligt hotar vår förmåga att klara sjukvårdsköer och äldreökningen bland patienterna. Skulle alla som är sjukskrivna och arbetar inom sjukvården kunna gå tillbaka till sina arbetsuppgifter skulle det inte föreligga någon personalbrist. I en motion har Gunilla André och Karin Starrin pekat på vilka problem som kvinnor ställs inför. Deras arbetsskador behandlas enligt de studier som hittills gjorts betydligt strängare än när det gäller mäns. Äldre kvinnors arbetsskador bedöms oftare som åldersrelaterade i stället för orsakade av arbetet jämfört med män och yngre kvinnor. Även revisorerna har uppmärksammat detta problem. Kvinnor missgynnas alltså av dagens arbetsskadeförsäkring. Det kan inte vara rimligt att så sker. Kvinnor har ofta de mest monotona arbetena och borde därför vara de som i första hand får del av de åtgärder som skall vidtas för att förbättra arbetssituationen. Arbetsredskap är skapade för män och sliter snabbt ner de kvinnor som arbetar. Här finns det förutsättningar för arbetslivsfonden att gynna förändringar av kvinnors arbetsmiljöer. Revisorerna har även föreslagit att arbetsmiljöbokslut skall vara obligatoriska. Centerpartiet har i en motion från allmänna motionstiden också fört fram tanken på ett arbetsmiljöbokslut. Vi har även fört fram tanken på en VDN-märkning av särskilt utsatta arbeten på en arbetsplats. Det är viktigt att det sker ett samarbete mellan arbetsgivaren och försäkringskassan vid korta ofta förekommande sjukfall. Det finns försök som visar att om ett sådant arbete kommer till stånd kommer även sjuktalen att sjunka. Detta har skett bl.a. här i Stockholm vid ett bryggeri. Alla förklarade sig nöjda när försäkringskassan fick en mera rehabiliterande roll. Här finns mycket att tjäna, inte bara ekonomiskt utan även mänskligt. Genom aktiva åtgärder kan man förbättra förutsättningar för ökad trivsel på arbetsplatsen och därmed minska antalet sjukdagar. Det är just dessa förhållanden som är gynnsamma för små företag, där arbetaren känner att han eller hon är betydelsefull och har ett ansvar. Med just den inställningen ökar trivseln, och arbetet upplevs mera positivt. Yrkesinspektionens roll måste också förstärkas. De kunskaper som finns hos yrkesinspektionen kan på ett bättre sätt tas till vara för att förebygga yrkesskador. Det finns för närvarande mängder av kunskap som gäller arbetsskadeförsäkringen och arbetsmiljön. Vi har från utskottets sida givit regeringen till känna att detta inom en nära framtid bör leda till förslag om förändringar som innebär en förändring av arbetsskadeförsäkringen. Detta skulle medföra ett bättre nyttjande av de resurser som finns. Det är inte rimligt att arbetsskadefonden skall gå med 6-7 miljarder i underskott årligen. Den största vinst som kan göras är att samordna sjukförsäkringssystemet med arbetsskadeförsäkringen. Det skulle innebära en minskande byråkrati, som gav mera utrymme för rehabilitering och uppföljning. Det kan inte vara huvudmålet att ersätta skador som arbetsskador och sedan inte vidta några åtgärder för att förebygga arbetsskador. Vid vår hearing rörande arbetsskadorna ville vi från centerpartiet låta utskottet ta ett initiativ till åtgärder för att förändra arbetsskadeförsäkringen. Tyvärr fick vi inte stöd för detta den gången. Tydligen var tiden inte mogen då. Nu har tyvärr alltför många miljarder runnit i väg på grund av denna brist på initiativförmåga. Det är därför av stor betydelse att regeringen verkligen tar sitt ansvar denna gång. Det återstår att se om socialdepartementet äger denna handlingskraft, så att förslag till beslut föreligger redan under hösten. Nu har folkpartiet och socialdemokraterna beslutat att samordningstiden skall förlängas. Med den kosmetiken försvinner ett antal fall, det hjälper dock inte upp situationen nämnvärt. Det vore olyckligt om det var det enda beslut som blir följden av alla de förslag som ligger för att förbättra arbetsskadeförsäkringen så, att den blir hanterbar. Vi som följt handläggningen av revisorernas skrivelse har också kunnat notera de svårigheter som regeringspartiet har haft när det gäller kritik mot denna gamla försäkringsform. Det är farligt när känslorna inför en gammal reform innebär att man inte kan inse att den spelat ut sin roll. Utvecklingen har gått ifrån den ursprungliga tanken med arbetsskadeförsäkringen. I dag finns det all anledning att ta ett rejält tag för att förändra denna gamla institution och göra den mer anpassad till moderna förhållanden. Genom den turbulens som finns i regeringskansliet verkar det inte särskilt troligt att regeringen har kraft att ta ett verkligt krafttag för att uppfylla de krav vi från utskottet ställer. Jag kan dock försäkra att vi kommer att kräva besked inom en snar framtid. Arbetsskadeförsäkringen måste nämligen reformeras. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till centerns reservationer 3, 6 och 9 i detta betänkande.

Herr talman! Klättrar en man upp i en mast på skepparens bön, faller ner och får bane därav, han ligge i halv gäld, 20 marker. Klättrar en man upp i mast för sitt nöjes skull, faller ner och får bane därav, han ligge ogill. Detta kan man läsa i en våra landskapslagar, Upplandslagen, och det är såvitt jag förstår vår första skrivna arbetsskadeförsäkringslag. Själva principen, att skada som förorsakas i arbete skulle ersättas, fanns alltså redan på folkungatiden.

Det kanske är så, att intet är nytt under solen, att historien upprepar sig. I vår nuvarande arbetsskadeförsäkring är det en bärande princip att skada som förorsakas av arbete skall ersättas med högre belopp än annan skada. Detta var den primära meningen med försäkringens tillkomst, dvs. att ge inkomsttrygghet vid eventuell arbetsskada. Revisorernas granskning av försäkringen mynnar ut i ett huvudförslag — att statsmakterna nu tar upp till allvarlig prövning principen om att arbetsbetingad nedsättning av arbetsförmågan skall kompenseras mer än annan arbetsförmågenedsättning. I klartext betyder det: Revisorerna vill avskaffa den här principen och därmed den grund som arbetsskadeförsäkringen vilar på. Revisorernas kritik inriktar sig på sex områden, som har nämnts här tidigare: arbetsskadornas omfattning, försäkringens kostnader samt tillämpningen, försäkringens betydelse i förebyggande syfte, betydelsen ur rehabiliteringssynpunkt och den ekonomiska kompensationen till de försäkrade. Att arbetsskadorna har ökat kan knappast vara ett skäl för att avskaffa försäkringens bärande princip och därmed försäkringen. Däremot är det givetvis ett starkt skäl för att kraftfullt angripa de dåliga arbetsmiljöerna. Inte heller revisorernas kritik, att tillämpningen varierar över landet och att den därför är orättvis, är ett skäl för att avskaffa försäkringen. Slutsatsen av detta bör i stället vara att praxis förs ut på ett bättre sätt i kassorna och att tillsynen vad gäller kassorna skärps, så att man följer praxis. Man bör också satsa mer på utbildning av dem som gör de här bedömningarna. Revisorernas propåer om att arbetsskadeförsäkringen inte har haft tillräckligt förebyggande effekt när det gäller arbetsskador kan synas vara en riktig slutsats. Men frågan är om det verkligen motiverar försäkringens avskaffande. I första hand kom försäkringen till för att ge ekonomisk grundtrygghet vid arbetsskada. Men om upprepade olycksfall inträffar på en arbetsplats utan att arbetsmiljön förändras, pekar väl det i stället på behovet av ökade befogenheter för skyddsombuden och skärpningar av arbetsmiljölagen. Dessutom är det väldigt svårt att spekulera i förhållandena — att den här försäkringen inte skulle ha haft någon betydelse. Vi vet ju inte alls vilken debatt vi skulle ha haft om arbetsmiljön i dag om vi inte hade haft arbetsskadeförsäkringen. Jag tycker att TCO:s kritik mot revisorernas rapport är rättvis. TCO menar att revisorernas utredning endast bygger på tyckande. Så har man t.ex. tyckt till och menat att arbetsskadeförsäkringen i sig verkar vara ett hinder för rehabiliteringen. Att de långa handläggningstiderna har en negativ inverkan på den skadades rehabilitering är givetvis självklart. Det är aldrig bra att bara gå hemma och vänta utan att någonting händer. Slutsatsen av detta blir att handläggningstiderna måste kortas, och det kan ske bara genom att försäkringskassorna får tillräckligt med personal. Att våra rehabiliteringsresurser hittills har varit i det närmaste obefintliga nämns inte med ett enda ord av revisorerna. De främsta hindren mot rehabilitering av arbetsskadade är försäkringskassornas knappa resurser, som återspeglas i de långa handläggningstiderna och i bristen på bra rehabilitering. Vi i vpk ansluter oss i huvudsak till utskottsmajoritetens uppfattning om revisorernas granskning av arbetsskadeförsäkringen. När det gäller revisorernas huvudförslag om att ompröva den bärande principen om att arbetsskador skall ersättas med högre belopp än annan skada bifaller ett, såvitt jag kan se, enigt utskott vpk:s yrkande om avslag på revisorernas förslag i denna del. Därmed är faktiskt de viktigaste delarna av revisorernas rapport slaktade. I övrigt överlämnas förslagen till regeringen tillsammans med motioner på de aktuella områdena, utan direkta krav på åtgärder. Jag tycker att det är en bra och lämplig behandling av revisorernas rapport, även om vissa av vpk:s motionskrav drabbas av samma öde. Revisorerna riktar, som någon har sagt, svidande kritik mot arbetsskadeförsäkringen. Men jag vill nog påstå att utskottets behandling av rapporten utgör en minst lika svidande kritik mot revisorernas slutsatser. Det här lämnas alltså i stort sett som ett paket till regeringen, utan att utskottet ställer några direkta krav på åtgärder. Det är ett tillkännagivande, och regeringen får så att säga själv bedöma hur detta skall behandlas. Men som motionärer har vi möjlighet att återkomma med förslag om vi tycker att våra motioner inte har fått en tillräckligt bra behandling. Jag gör dock bedömningen att det knappast är troligt att revisorerna kan återkomma inom den närmaste framtiden med förslag, som innebär ett avskaffande av huvudprinciperna i arbetsskadeförsäkringen. Det tycker jag är oerhört viktigt. Herr talman! Vi i vpk ger uttryck för en avvikande mening på endast en punkt, och det gäller mom. 12.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
Herr talman! Vilever inte på folkungatiden, utan vi finns här och nu, anno 1990. Vi diskuterar ett förslag från riksdagens revisorer om ganska radikala förändringar av en försäkring som på många sätt har överlevt sig själv. Vi lever i en tid då vi kanske var och varannan vecka får uppleva besparingsoch s.k. åtstramningsförslag av mycket stora dimensioner. När det gäller innehållet i bl.a. arbetsskadeförsäkringen har vi ett minus i arbetsskadefonden på 8,5 miljarder. Således bör väsentliga besparingar göras. Att arbetsskadeförsäkringen har varit en direkt rehabiliteringshindrande faktor har försäkringskassornas personal sedan länge klart för sig. Det gäller också arbetsmiljöfonden och andra instanser som är väl förfarna i dessa frågor. Til syvende og sidst några ord om Margöé Ingvardssons indignationer. Margö Ingvardsson kan kanske, om hon läser innantill och lyssnar till vad som sägs, konstatera att vi faktiskt är överens om att arbetsskadeförsäk ringen bör ge något högre ersättning, i varje fall när det gäller längre sjukperioder och livsvarig skada. Vi moderater anser däremot inte att den allmänna försäkringen skall belastas med dessa dyra försäkringskostnader, utan de skall läggas över på en försäkring av den typ som tecknas i försäkringsbolag och som alltså tecknas obligatoriskt av arbetsgivarna.
Herr talman! Det måste vara på förekommen anledning som Gullan Lindblad vill göra kammaren påmind om att vi inte lever på folkungatiden. Det är möjligt att hon känner det så, att man betraktar henne som en kvarleva från den tiden och att det är därför hon gör detta påpekande. Jag gjorde bara ett tankeexperiment, som jag inte kunde avstå från. Jag har mycket svårt att förstå att Gullan Lindblad är så oerhört förtjust över utskottets behandling av revisorernas rapport. Gullan Lindblad har i många sammanhang framfört en kritik, som i många delar sammanfaller med den kritik som revisorerna nu framför i sin rapport. Men vad utskottsmajoriteten gör — där Gullan Lindblad också har varit med — är att spola revisorernas förslag och slå fast som en viktig princip att en skada förorsakad av arbete skall betalas högre än en annan skada. Jag har mycket svårt att förstå Gullan Lindblads förtjusning i dag.
Herr talman! Det var på den förekomna anledningen att Margö Ingvardsson förde in folkungatiden i debatten som jag ville erinra om att vi befinner oss i Sveriges riksdag anno 1990. Jag är nöjd med att riksdagens revisorer har pekat på alla de problem och kostnadsökningar som vidlåder arbetsskadeförsäkringen — en försäkring som enligt oss moderater bör lyftas ur den allmänna försäkringen. Detta bör alltså bli en fråga för arbetsmarknadens parter och icke en fråga för den allmänna försäkringen.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Gullan Lindblad är nöjd med att revisorerna nu för fram den kritik som hon själv har fört fram så många gånger tidigare. Däremot drar hon inga som helst slutsatser av att utskottet har spolat revisorernas förslag och att hon själv har anslutit sig till utskottsmajoriteten i den delen.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till reservationerna 4 och 7 och i övrigt till utskottets hemställan. Vi i miljöpartiet har talat om differentierade arbetsgivaravgifter, och vi tycker att det är viktigt att sådana införs. En del företag anställer människor, utnyttjar deras bästa krafter och spottar ur sig arbetsskador. Det får samhället ta hand om, och det är allvarligt. Man måste se till att företagen har ansvar för sina anställda, så att de inte använder sina arbetare som en förbrukningsvara. Det är mycket viktigt. Vi vet egentligen inte om arbetsskadorna har ökat. Man kan konstatera, ta reda på och utreda att det verkligen är fråga om arbetsskador och om ersättning utgår för sådana. Vi tycker att det är viktigt att gå tillbaka till företagen och ta reda på varför människor blir sjuka. Detta skulle försäkringskassan kunna ha som en viktig uppgift. Den har egentligen redan den uppgiften, men har varit så belastad med andra uppgifter att den inte riktigt har kunnat ta itu med den delen av sitt arbete. Det viktigaste är ändå förebyggande vård. Det är helt nödvändigt att se på människorna, om de inte mår bra, inte är tränade, inte tål att anstränga sig i dag. Det finns alltså människor som går ut i arbete vid 20-25 års ålder och som har arbetsskador. Det är självklart att den första åtgärden är att göra om arbetsmiljön, men man skall också se på människorna. Ungdomar som har tillbringat den mesta tiden framför TV och på moped, som inte har deltagit i gymnastik eller rört sig någonting, har självfallet dåliga förutsättningar att klara även en bättre arbetsmiljö. Människor bör alltså få chansen att träna och förbättra sin kondition, så att de klarar sina arbetsuppgifter bättre. Det här är två delar som bägge är viktiga. Vi har i miljöpartiet tillstyrkt att det görs en utredning om samordning mellan sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Det beror på att vi vill veta hur det ser ut. Det är inte självklart att en samordning skall göras, men det är viktigt att utreda frågan. Det gäller kostnader och en otrolig förstörelse av det mänskliga resurskapitalet, och åtgärder måste vidtas på båda dessa områden. Man kan inte stirra sig blind på vad detta kostar. Det viktigaste i nästa steg är att rehabilitera människorna. Det är inte säkert att den som har en arbetsskada inte kan rehabiliteras — hon kanske kan fortsätta arbeta men med andra arbetsuppgifter. Det är tre saker som är mycket viktiga. Man måsta titta på arbetsmiljöerna, där arbetsgivarna skall vara ansvariga. Man skall försöka stödja och hjälpa människor så att de rör sig och sköter sin egen kropp. Det kan ske genom pausgymnastik och olika möjligheter på arbetet, även på arbetstid. Man måste satsa på rehabilitering. Även psykiska skador och psykosomatiska sjukdomar ökar på arbetsplatserna. Det finns utredare som säger att de psykiska problemen på arbetsplatserna är lika stora som de fysiska. Hittills har intresset mest varit koncentrerat på utsläpp, dålig ventilation, tunga lyft och dåliga arbetsredskap, vilket är oerhört viktigt, men man måste också ta tag i den psykiska delen av arbetet, som ensamarbete m.m. Därför bör arbetsplatserna anpassas, och det skall ske i samarbete med dem som arbetar, inte från ett skrivbord. Det gäller inte enbart en handikappanpassning, utan också en ”människoanpassning”. Arbetsmiljön skall alltså ses över både fysiskt och psykiskt. Det finns mycket att säga om den kritik som har riktats mot arbetsskadeförsäkringen, och där instämmer jag med Margö Ingvardsson. Frågan har bollats tillbaka, genom att man fortfarande håller på att arbetsskadeförsäkringen är viktig och inte skall släppas, i alla fall inte i dag. Om den utredning som flera partier har yrkat på tillsätts, kan det bli fråga om en samordning av sjukförsäkringen. Därmed skulle mycket administration försvinna. Den stora balansen av arbetsskadeärenden, som gör att män niskor får vänta på besked över ett år, är inte något skäl för att angripa arbetsskadeförsäkringen, utan man skall angripa de långa väntetiderna och satsa resurser på att få ned dem. Det skulle underlätta rehabiliteringen oerhört mycket.

Herr talman! Gullan Lindblad inledde sitt anförande med att notera att det med åren har blivit ett antal diskussioner om arbetsskadeförsäkringen här i kammaren. Själv har jag haft förmånen att delta i åtskilliga av dem. När jag tittar ut över kammaren ser jag ungefär samma debattörer som tidigare, och det mesta är sig ganska likt. Arbetsskadeförsäkringen angrips och försvaras. Det nya den här omgången är att vi behandlar riksdagsrevisorernas granskning och rapport. Det är en rapport som i sina stycken, vilket har sagts här, är mycket kritiskt till arbetsskadeförsäkringen. Jag står här som vanligt och försvarar arbetsskadeförsäkringen utifrån de tre principer som jag anser motiverar försäkringen, och jag upprepar dem gärna. 1. Vi har i Sverige och även i andra industriländer ansett att skador som man ådrar sig under förvärvsarbete skall kompenseras med högre ersättning än skador i allmänhet. 2. Genom arbetsskadeförsäkringen och olika trygghetsförsäkringar garanteras den som drabbas av en skada ersättning enligt skadeståndsrättsliga grunder utan att som tidigare behöva föra i bevis att arbetsgivaren varit skadevållande. 3. Vi anser att det finns en viktig koppling mellan arbetsskadeförsäkringen och det förebyggande arbetarskyddet. Vi anser att de här tre principerna står sig. Riksdagsrevisorernas granskning har, vilket också sagts tidigare, omfattat ett stort antal områden, bl.a. arbetsskadornas omfattning, försäkringens kostnader och dess betydelse ur förebyggande och rehabiliterande synpunkt. När vi i veckan före påskuppehållet diskuterade rehabiliteringsfrågorna här i kammaren sade jag att den stora ökningen av arbetsskador och arbetssjukdomar var högst otillfredsställande. Jag sade att det är en samhällsekonomisk påkänning men att det värsta naturligtvis är allt mänskligt lidande som gömmer sig bakom dessa siffror och denna statistik. Visst är kostnadsutvecklingen och den resurskrävande administrationen av försäkringen otillfredsställande. Den kritiken är riktig. Visst är det så. Men det riktigt allvarliga är de faktorer som ligger bakom detta, att det är så många människor som skadas och slits ut i jobbet. Det mest alarmerande är trots allt inte att arbetsskadeförsäkringens kostnader ökar. Större delen av den kostnaden skulle för Övrigt ligga på sjukförsäkringen annars. För dessa människor är ju sjuka. De är inte antingen arbetsskadade eller friska. Sjuka är de. Jag menar att det verkligt allvarliga är att antalet långtidssjuka, arbetsskadade och förtidspensionerade ökar samtidigt. Då är det ingen lösning att flytta sjuka människor från den ena gruppen till den andra. Det som måste gälla är att göra något åt människornas förhållanden i arbetslivet. Vi måste helt enkelt få en bättre och hälsosammare arbetsmiljö. Det är bra att det nu pågår en rejäl offensiv för att det skall kunna bli bättre på det här området. Bl.a. håller arbetsmiljökommissionen på med ett omfattande arbete. Att förbättra arbetsmiljön, för att så långt möjligt förhindra att arbetsskador och arbetssjukdomar inträffar, är rätt metod, inte att skylla detta på arbetsskadeförsäkringen. Jag medger att försäkringens betydelse ur förebyggande synpunkt kunde vara större. Revisorerna pekar på några saker, ganska många för övrigt, som fungerar dåligt i dag. De har i sin granskning funnit att arbetsgivarna underlåter att rapportera i alldeles för stor utsträckning och anser att arbetsgivarna helt enkelt inte sköter sig i det avseendet. Statistiken är krånglig. Den släpar efter och har på så sätt inte den betydelse ur förebyggande synpunkt som är meningen, menar också revisorerna. Det är en allvarlig kritik som man för fram. Men att dra slutsatsen att detta skall skyllas på försäkringen är väl att rikta kritiken åt fel håll. Sedan pekade revisorerna på ett bra sätt, tycker jag, på ett antal åtgärder som skulle kunna förbättra förhållandet. Det är angeläget att de synpunkterna blir kända. Vi föreslår också att revisorernas förslag skall överlämnas till regeringen. Sju att-satser sammanfattar revisorerna sin granskning och sina förslag i och hemställer att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna vad de anfört. I den första att-satsen, som är den viktiga, föreslår revisorerna att statsmakterna till allvarlig prövning tar upp principen om att en arbetsbetingad nedsättning av arbetsförmågan skall kompenseras högre än annan arbetsförmågenedsättning. Det är ett mycket långtgående förslag som revisorerna lägger fram här. Det är en långtgående försämring av vår försäkring. Utskottet avvisar revisorernas förslag i detta avseende. I betänkandet, som för övrigt rekommenderas varmt för läsning till de ledamöter som inte är här i kammaren men som kanske ändå lyssnar — det är en utomordentlig lärobok om arbetsskadeförsäkringen — redovisas hur arbetsskadeförsäkringen ett stort antal gånger har omprövats. Vi konstaterar i betänkandet att det vid varje omprövningstillfälle har funnits en bred politisk uppfattning om att principen att en arbetsskada skall ersättas högre än annan skada är vad som skall gälla. Nu har frågan ånyo prövats och utskottet har dragit följande slutsatser. För säkerhets skull skall jag citera vad som står i utskottsbetänkandet: ”Utskottet kan efter förnyade överväganden konstatera att de skäl som åberopades av yrkesskadeförsäkringskommittén alltjämt gör sig gällande. Som kommittén framhöll bör målsättningen vara att i ekonomiskt hänseende försätta den yrkesskadade i samma situation som om skadan inte inträffat. Utskottet anser därför att principen bör bibehållas att en skada som beror på arbetet, i vart fall efter det akuta sjukdomsstadiet, genom försäkringsskydd skall ersättas med högre belopp än annan skada. Detta bör riksdagen med bifall till motion Sf41 yrkande 1 ge regeringen till känna.” Utskottet föreslår alltså att riksdagen skall avslå revisorernas förslag på den här punkten. Gullan Lindblad sade med glädje över revisorernas rapport i sitt inledningsanförande att droppen urholkar stenen. Jag skulle sett ur min synpunkt vilja säga, att det såvitt jag minns inte har rått någon större enighet tidigare om denna viktiga princip som jag, liksom Margö Ingvardsson, tycker bär upp hela försäkringen. Det gläder mig att vi har nått dit. Det har faktiskt känts ganska ensamt på den barrikaden tidigare. Till detta utskottsbetänkande har fogats tio reservationer och tre särskilda yttranden. Reservationerna tar mest upp gamla kända saker: obligatorisk arbetsgivarförsäkring och samordning mellan arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen. Hur det skall gå till att öka samordningen inom hela socialförsäkringen undersöks för närvarande i regeringskansliet. I överenskommelsen om den ekonomiska politiken, som nyligen har träffats mellan socialdemokraterna och folkpartiet, sägs det att man skall se över ett system om samordning mellan sjukoch arbetsskadeförsäkringarna. Förslaget skall läggas fram i höst och utformningen skall ske i samverkan med arbetsmarknadens parter. Med hänvisning till både översynen och det arbete som pågår för att få fram detta förslag yrkar jag avslag på de reservationerna. Tre reservationer behandlar, utifrån litet olika utgångspunkter, företagshälsovården. Här pågår också ett översynsarbete, bl.a. inom arbetarskyddsstyrelsen, om hur den framtida företagshälsovården skall se ut. Det är rimligt att vi avvaktar det man kommer fram till i det arbetet. Reservation nr 6, som Karin Israelsson pratade om, tar upp frågan huruvida det finns en könsrelaterad skillnad i försäkringsdomstolarnas bedömningar. Revisorerna har i sin granskning tagit upp detta. I ett betänkande från socialförsäkringsutskottet som diskuterades före påsk behandlades en motion om skillnaderna i sjukfrånvaron mellan kvinnor och män. Motionärerna krävde en kartläggning och en analys. Utskottet ansåg att det var angeläget med en sådan djupare analys men att arbetsmiljökommissionen höll på med detta och att dess förslag borde avvaktas. Jag tycker att även frågan om kvinnornas arbetsskador är av den karaktären att den bör finnas med i utredningsarbetet och att vi bör avvakta kommissionens förslag. I reservation 7 tas det upp ytterligare en gammal bekant, nämligen AMF:s ersättning till riksförsäkringsverket för utredningsarbete. Det är sagt några gånger förut att detta regleras genom en kungörelse som säger att det här får AMF och verket komma överens om. Enligt uppgift pågår för närvarande förhandlingar. Båda två är faktiskt fullstora parter, och det finns ingen anledning för riksdagen att under pågående förhandlingar komma med några pekpinnar. Herr talman! Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i dess helhet. I ett särskilt yttrande som utskottets moderata ledamöter står för ifrågasätts nu gällande bevisregler. Reservanterna anser att det skulle behövas en skärpning av reglerna och att en sådan förändring skulle vara mindre orättvis än den sänkning av ersättningsnivån som revisorerna övervägde. Nuvarande regler och tillämpningen av dem är generösa, och det var också meningen när lagen om arbetsskadeförsäkring antogs. Jag vet inte om kassorna och försäkringsdomstolen har hamnat exakt rätt i sina bedömningar. Det finns utslag på senare tid där det måste ha varit oerhört svårt att göra bedömningarna. Är det förhållandena i jobbet eller för övrigt som förorsakar stress, magkatarr osv.? Jag vet inte om man har hamnat riktigt rätt i bedömningar och praxis, men när försäkringsöverdomstolens president Leif Ekberg fick en fråga om detta vid utskottsutfrågningen i februari 1989, sade han så här: ”Jag tycker för min del inte att det är något fel på lagen om arbetsskadeförsäkring. Det är en mycket bra lag, och den står sig. Jag tror att man skall vara litet försiktig när man säger att den stora ökningen av arbetsskadeförsäkringens kostnader beror på en generösare tillämpning. Det gör den i viss utsträckning. Men det var också avsikten att den skulle göra det. Man gjorde medvetet lagen flexibel för att fånga in det tekniska och medicinska kunnandet för att tillämpningen hela tiden skulle kunna vara liberal.” Det är alltså den uppfattning den person har som rimligen bör kunna tillmätas ett stort kunnande om arbetsskadeförsäkringen och tillämpningen av den.

Herr talman! Jag ställde en konkret fråga till Nils-Olof Gustafsson, nämligen om han nu som utskottets majoritetstalesman tycker att det är riktigt att det görs ändringar i försäkringen. Vad jag förstår av hans uttalande, är han överens med mig åtminstone på den punkten att det bör vidtas vissa åtgärder, och han refererade till den överenskommelse som gjorts med folkpartiet bl.a. om förlängning av samordningstiden. Det är intressant att det har skett en förändring i tänkesättet. Jag har ett protokoll framför mig från den 10 december 1985. Det var visserligen inte Nils-Olof Gustafsson men en annan företrädare för utskottets socialdemokrater som sade, när vi diskuterade samordningstiden: ”Men det skulle innebära en uppenbar försämring av försäkringen. Den saken har vi diskuterat flera gånger. Vi från socialdemokratiskt håll accepterar inte ett sådant resonemang, utan vi tycker att det är viktigt att det nuvarande regelsystemet behålls. Några försämringar av försäkringen som sådan kan vi alltså inte acceptera.” Ja, ja, tiderna förändras och vi med dem, Nils-Olof Gustafsson. Jag hälsar naturligtvis tillfrisknandet med glädje. De ekonomiska realiteterna är det tydligen fortfarande litet svårt att inse. Nils-Olof Gustafsson uppehåller sig helst vid innehållet i försäkringen, men jag är nöjd med att han åtminstone anser att det är angeläget att revisorernas synpunkter kommer fram, och han har själv nämnt några av dem. Jag tycker att det är mycket angeläget att de synpunkterna kommer fram, men jag vill också fråga direkt: Anser inte Nils-Olof Gustafsson att ett minus i arbetsskadefonden på 8,5 miljarder kronor, alltså en katastrofal ökning under några år, är en anmärkningsvärd och skrämmande siffra i sig? Det sägs att det mest skrämmande är att så många skadas i jobbet. Ja, om det nu vore så, Nils-Olof Gustafsson. Jag hävdar fortfarande att det kan inte vara möjligt att vi har så många reella arbetsskador när vi torde ha världens bästa arbetsmiljöer i vårt land. Vi har en stark fackorganisation som har sett till detta, och det är bra. Men då kan det inte vara med sanningen överensstämmande att så många är skadade. Riksdagens revisorer har bl.a. pekat på det som jag varit inne på tidigare, nämligen att många psykiska och psykosociala faktorer utanför arbetet na turligtvis också spelar roll. Man projicerar detta och tror att det är arbetsmiljön som är orsaken till allt ont. Så är det förvisso inte. Arbetsskadeförsäkringens roll när det gäller arbetsmiljöerna har sedan länge konstaterats vara plus minus noll. Det har försäkringskassans personal sagt, och det har riksförsäkringsverket sagt, likaså arbetsmiljöfonden m.fl., så den saken torde vara ställd utom allt tvivel. Bl.a. har Kopparbergskassan gjort en mycket genomgripande utredning om detta och kommit fram till att arbetsskadeförsäkringen alls inte har haft någon som helst förbättrande inverkan på arbetsmiljöerna.
Herr talman! Nils-Olof Gustafsson började med att säga att det mesta är sig ganska likt, och det är kanske också en sanning. Men då bortser han från att han senare i anförandet anmälde att han också känner en viss oro inför det ökade antalet arbetsskador som rapporteras. Så en viss förbättring har väl skett från socialdemokraternas sida när det gäller att se på verkligheten, vill jag påstå. Det stora bekymret anses ju vara att man inte får full ersättning när man har en arbetsskada, om man inte får den bedömd som en arbetsskada. De kronor det handlar om gör att det också prövas om det inte är en arbetsskada, för säkerhets skull. Allt fler får också sina sjukdomssymptom betecknade som arbetsskada, även om det i många fall är en arbetssjukdom, och där finns dock en viss skillnad. Den praxisförändring som genomfördes i domstolarna har medfört att ett allt större antal skador och sjukdomar klassas som arbetsskador. Vi från centerpartiet ställer inte upp på att det allra viktigaste är att ersätta arbetsskadan med ett högre belopp. Vad vi tycker är rimligt är att alla får ersättning för den förlust som de drabbas av vid ett sjukdomstillfälle. Vi vill ha en samordning av arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringssystemet för att komma ifrån de här prövningarna, som ju också leder till att den försäkrade i de allra flesta fall får rätt i sina krav. Då har också arbetsskadeförsäkringen förändrats, när praxisförändringarna har genomförts. Vi är också för att arbetsmiljöerna skall korrigeras, för vi anser att det är rätt metod. Vi var också de som drev på för att få en arbetslivsfond till förfogande för att komma till rätta med de här problemen. Vi ser också betydligt bättre möjligheter för försäkringskassans personal att vara med i det rehabiliterande arbetet och även det förebyggande arbetet, om den slipper sitta och vända pappershögar år ut och år in för att bedöma om det är en arbetsskada eller inte. Det måste finnas vettigare uppgifter för försäkringskassans personal att verka ute på fältet med den kunskap som den personalen har. Det visar sig också att man, när man får chansen, klarar av väldigt mycket av detta arbete. Det måste vara bättre att förenkla arbetsskadeförsäkringen, samordna den med sjukförsäkringen och på köpet få en större möjlighet att förbättra arbetsmiljöerna och ägna sig åt det som verkligen är viktigt.

Herr talman! Jag vill ta upp några punkter som Nils-Olof Gustafsson berörde, bl.a. de tre principer som han sade var så viktiga. Han hade inte märkt någon större samsyn när det gäller dessa principer, sade han. Det måste väl ändå vara en felsägning, Nils-Olof Gustafsson. Jag tillhör visserligen dem som har kommit in sist i det här gänget och i den här diskussionen, men folkpartiet har alltid haft den uppfattning som Nils-Olof Gustafsson gör gällande. Nils-Olof Gustafsson sade att man skall se till allt mänskligt lidande. Ja, det har jag pekat på varje gång vi har fört dessa debatter. Det är det som är det allra viktigaste, att vi åtgärdar sådana här problem för att bespara människorna lidande. Utifrån detta måste man väl ändå säga, Nils-Olof Gustafsson, att vi måste ta till oss av all den svidande kritik som revisorerna riktar mot arbetsskadeförsäkringen och det system som inte fungerar. Den måste vi ta till oss och konstatera att någonting måste göras, framför allt för de människor som lider av att inte få rehabilitering och inte kan återkomma i arbete. Jag blev litet överraskad när Nils-Olof Gustafsson sade att allting i stort sett är sig likt och att det inte sker några större förändringar. Har det ändå inte skett en väldigt stor förändring när folkpartiet och regeringen har kommit överens om att samordningstiden skall förlängas till 180 dagar, och att möjligheterna till en samordning mellan sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring skall utredas? Det är ju ett jättekliv, Nils-Olof Gustafsson. Jag satt här i min bänk och kände mig ganska trygg och väntade på att Nils Olof Gustafsson skulle yrka bifall till såväl reservation 2 som reservation 5. Men som den ståndaktige tennsoldaten, som ju Nils-Olof Gustafsson alltid är, tar han inget steg i Sveriges riksdag. Han säger alltid nej och åter nej och struntar i att t.o.m. den socialdemokratiska regeringen har insett att det är dags att ta itu med frågan och göra någonting åt den. De reservationer som jag hänvisar till innehåller ingenting som ni socialdemokrater inte kan ställa er bakom. Det finns ingenting som är så otydligt eller komplicerat skrivet att ni skulle behöva rygga tillbaka. Ni borde rimligen kunna acceptera att vi faktiskt är överens om dessa frågor, också här i riksdagen, även om vi självfallet måste låta regeringen tillsätta den här utredningen och komma med förslag om samordningstiden. Det är ju rimligt att ni accepterar den här överenskommelsen. Herr talman! Jag kommer att begära rösträkning i morgon bitti beträffande dessa två frågor för att få bekräftat huruvida socialdemokraterna står fast vid sin överenskommelse.
Herr talman! Gullan Lindblad ställde en direkt fråga om jag ändå inte är orolig över utvecklingen när det gäller kostnaderna för arbetsskadeförsäkringen och om jag inte tycker att det är viktigt att det vidtas vissa åtgärder. Det är ju vad jag har försökt att säga, men jag uttrycker mig förmodligen oklart. Vid varje tillfälle som jag har deltagit i debatten har jag sagt att det är både oroande och otillfredsställande med ökningen av kostnaderna, de ökade balanserna osv., men jag har försökt att rikta uppmärksamheten på grundorsaken, nämligen att vi har en alltför snabb ökning av antalet arbetsskador och arbetssjukdomar. Detta är grundproblemet. Sedan skall man givetvis göra systemen så bra som möjligt, samordna så långt det går och minska byråkratin. Jag har hela tiden försökt att hävda att det är de bakomliggande orsakerna som det är allra viktigast att vi kommer till rätta med. Det är bara då som vi så långt möjligt kan försöka undvika att folk far illa på det sätt som man i dag gör. Jag vet att Gullan Lindblad hyser en misstro mot de försäkrade. Vi har tidigare diskuterat missbruk av såväl sjukförsäkring som arbetsskadeförsäkring. Det är möjligt att det kanske kan förekomma i någon liten utsträckning, men det är så sällsynt att det inte utgör något större problem. Av egen erfarenhet vet jag hur det har gått till ute i arbetslivet när det gällt omsorgen om anställda och intresset för arbetsmiljön. Då var det mycket billigare och enklare att byta ut folk än att förändra processer som bevisligen har varit skadliga. Jag vet också hur det gick till när man på den gamla försäkringens tid skulle försöka bevisa att det verkligen förhöll sig så som man hävdade. Jag vill för mitt liv inte ha den typen av försäkring tillbaka igen. Jag måste ha hört fel när jag tyckte att Karin Israelsson sade att vi inte skulle ha uttryckt oro över arbetsskadorna. Det är väl vi som hela tiden har fört fram att det är arbetsskadorna som är problemet. Det måste röra sig om en missuppfattning. Jag vet inte om Sigge Godin har något annat dokument om den överenskommelse som socialdemokraterna och folkpartiet har träffat om den ekonomiska politiken. I det dokument som jag har tillgång till står det ingenting om någon förlängning av samordningstiden. Vi vet inte hur ett sådant förslag kommer att se ut. Däremot står det att man skall se över ett system av samordning mellan sjukoch arbetsskadeförsäkringarna och att det skall göras i samverkan med arbetsmarknadens parter. Man skall inte lägga in mer i detta än vad som verkligen står. Vi får först se hur ett sådant förslag ser ut och tycka till om det när det är så dags. Gullan Lindblad sade att det visserligen inte var ett uttalande av mig, men hon citerade en kollega till mig som 1985 uttalade att om man förlänger samordningstiden, försämrar man försäkringen. Det är ju självklart att det är så. Jag skulle själv ha uttalat mig på samma sätt. Om man förlänger samordningstiden till 185 dagar, försämrar man försäkringen.
Herr talman! Gullan Lindblad hyser misstro mot de försäkrade, sade Nils Olof Gustafsson. Jag är realist. Jag har arbetat många år som sjuksköterska, och jag tror inte att jag har varit någon elak människa i den positionen. Jag har också arbetat många år vid en försäkringskassa med att utreda just arbetsskadeärenden, och erfarenheterna har lärt mig en del. Men Nils-Olof Gustafsson behöver inte lyssna ett enda ögonblick på mig, utan han kan ” lyssna till LO och Stig Malm, som ni socialdemokrater brukar göra i vanliga fall. Från LO har man gått ut mycket hårt och uttalat att man verkligen skall åtgärda detta och att regeringen måste komma till rätta med det som man kallar för försäkringsbedrägerier osv. Den i kören som senast har sagt sanningar är Göran Johansson i Göteborg. Under ett möte där nere hotade han med att dra in några hundratals arbetstillfällen, eftersom man har sjukskrivningar upp till 96 dagar inom lokaltrafiken, tror jag att det var. I genomsnitt låg sjukskrivningarna på ca 40 dagar. Ingen skall inbilla mig att svenska folket verkligen är så sjukt. Det finns många faktorer här — en livssituation beroende på stress, man skall i väg till dagis osv. — som naturligtvis gör att man bl.a. blir spänd i axlarna och får ont i ryggen. Då är vi framme vid detta med den omvända bevisregeln, som vi kallar den för. Vi har nämligen gått tillbaka och tittat i de gamla statuterna i både yrkesskadelagen och arbetsskadelagen. Där har vi funnit att utredningarna menade att man inte skulle ha ett omvänt rekvisit, dvs. att man skulle betala ut ersättning om det inte fanns uttalade skäl mot ett samband. Dåvarande socialministern uttalade faktiskt att det inte kan accepteras att sjukdomar som drabbar den försäkrade, oavsett om vederbörande förvärvsarbetar eller ej, skall kunna godkännas som arbetsskada. Detta sades inför arbetsskadeförsäkringens utformning. Men vi vet ju, som tidigare har påpekats här, att försäkringsöverdomstolen hela tiden har ändrat praxis. Vi anser att när nu regeringen äntligen skall göra denna översyn, bör dessa faktorer tas med och vägas in i den samlade bedömningen. Jag noterar med belåtenhet att Nils-Olof Gustafsson nu är bekymrad över ekonomin och att han är beredd att göra vissa förändringar, t.ex. den förlängning av samordningstiden som finns med i överenskommelsen med folkpartiet och som var helt omöjlig för bara ett par år sedan. Ni ledamöter från socialdemokraterna i utskottet ställer ju alltid upp på vad regeringen säger och tänker. Ni har aldrig en egen uppfattning, och ni vågar aldrig föra fram nya förslag. Vad far gör är tydligen alltid det rätta! Jag hoppas att detta i alla fall blir ett steg i rätt riktning. Jag hoppas också att regeringen nu tittar på vårt förslag om att man kan lägga ut detta på en avtalsförsäkring eller en försäkring i ett fritt försäkringsbolag i stället för att belasta den allmänna försäkringen. Det är bättre att de som arbetar inom den allmänna försäkringen får syssla med rehabiliteringsåtgärder och annat som väsentligt skulle nedbringa antalet sjukdagar, en faktor som jag tror att vi är överens om att vi måste åtgärda. Jag tycker att det nu verkar gå åt rätt håll. Någon nytta har de årslånga debatterna kanske ändå gjort, Nils-Olof Gustafsson. Och jag tror att revisorernas förslag kommer att göra stor nytta när regeringen nu äntligen tvingas se problemen i vitögat.
Herr talman! Det är intressant att lyssna till vad de ”vanliga” socialdemokratiska och folkpartistiska riksdagsledamöterna säger att de egentligen har kommit överens om. Det skall bli mycket spännande att se om folkpartiet "har köpt grisen i säcken eller vad det kan handla om, eftersom man inte vet riktigt vad det var man kom överens om. Någonting var det, och det får vi väl antagligen reda på så småningom. Vi från centerpartiet påstår inte att det starkt ökande antalet arbetssjukdomar kommer sig av ett missbruk. Det handlar i stället om ett bruk av en möjlighet. Frågan är om det är den rätta vägen att gå att på det här viset ersätta sjukdomar som inte alla gånger klart kan sättas i samband med en arbetsmiljö med en arbetsskadeförsäkring. Det kan finnas andra vägar att gå, vägar som är betydligt smidigare och kostar betydligt mindre för samhället. Detta är något som vi vill se närmare på. Nils-Olof Gustafsson har erfarenheter från arbetslivet, och det är alltid bra att ha med i bagaget. Jag tror emellertid inte att Nils-Olof Gustafsson har funderat över varför arbetsgivaren inte var intresserad av arbetsmiljön. Anledningen var att det inte kostade honom någonting att hans arbetstagare fick en arbetsskada. Han betalade sin avgift till arbetsskadeförsäkringen, och den har inte förändrats. Det märks inte på något sätt hos arbetsgivaren att staten går in och lägger till miljardtals kronor för att kompensera vad arbetsgivaren inte har lyckats åstadkomma i form av en bättre arbetsmiljö. Jag tror faktiskt att riksdagsrevisorerna i sina skrivningar har rätt på den punkten. Jag tror att situationen skulle se helt annorlunda ut om arbetsgivaren fick ett direkt kostnadsansvar för arbetsskadorna. Vi har i dag fel system. Utan morötter för arbetsgivaren ställer vi en arbetsskadeförsäkring till förfogande, en försäkring som kostar otroligt mycket pengar och inte hjälper upp situationen i fråga om arbetsmiljön det allra minsta. Jag skulle tänka mig att vi är beredda att gå ett steg längre när det gäller att föra över ansvaret på arbetsgivaren. Det hjälper inte med arbetsskadeförsäkringen, det har alla dessa år visat. Jag vidhåller att socialdemokraterna inte har uttryckt någon större oro över arbetsskadorna. Vi från centern fick dock 1987 socialdemokraterna i utskottet med oss på ett beslut om att vi skulle analysera orsakerna till arbetsskadorna. Regeringen lade detta förslag någonstans i någon byrålåda — som det tydligen finns ganska gott om i regeringskansliet — och tog så småningom, lagom till valet, fram en arbetsmiljökommission. Man fullföljde alltså inte riksdagens beslut på den här punkten. Jag menar att regeringen inte tog detta på allvar. Den valde i stället en valtaktik som gick ut på att få folk att tro att man gjorde någonting dramatiskt när man tillsatte en kommission. Jag är därför något tveksam till att vi, trots att vi i betänkandet har ett tillkännagivande på många punkter, kommer att se något resultat från denna regering när det gäller att komma åt arbetsskadorna.
Herr talman! Beträffande överenskommelsen mellan folkpartiet och regeringen finns det gott om tid, Nils-Olof Gustafsson. Natten är lång, och det går bra att gå hem och läsa på vad det är vi har kommit överens om. Sedan skall jag begära omröstning i morgon så att ni har alla möjligheter att vara med. Jag tycker ändå att ni kunde ha klart för er vad det är som vi har kommit överens om. Det är ju litet synd om Karin Israelsson skall sova dåligt i natt på grund av att hon inte har fått bekräftat vad det är vi har kommit överens om. Herr talman! Jag tror inte alls att det faktum att man gör en samordning behöver innebära någon försämring av arbetsskadeförsäkringen. Det går att hitta modeller som passar alldeles ypperligt. Det hade ju egentligen, Nils Olof Gustafsson, varit förnuftigt att skicka tillbaka detta ärende till utskottet och låta det vila. Vi är ju speciellt i vårt utskott ganska duktiga på att dra tillbaka ärenden. Det hade då kunnat ”ligga till sig” där till" dess att rege ringen har hunnit komma med sina synpunkter, och vi hade sedan kunnat göra ett paket av det hela för att på så sätt finna en lösning på dessa frågor i ett sammanhang. Det är faktiskt hög tid att det sker någonting väsentligt på detta område bl.a. av ekonomiska skäl. Det kanske skall erkännas att det sannolikt är av ekonomiska skäl snarare än på grund av att folkpartiet med argument har lyckats övertyga regeringen om att detta är viktigt som regeringen nu tvingas göra någonting åt denna fråga. Men det viktigaste är naturligtvis att detta är en väsentligt fråga, främst av det enkla skälet att människor kommer i kläm i det nuvarande systemet. Bekymret är ju att dessa människor inte får en rehabilitering inom den tid då de är betjänta av en sådan för att sedan kunna gå tillbaka till arbetet. Dessutom behöver vi dessa människor i arbetslivet. Det är alltså litet cyniskt att inte snabbt komma till rätta med detta problem.
Herr talman! Nej, jag skulle nog vara den siste att tro, tycka och anse att Gullan Lindblad är en elak människa. Jag tror att också Gullan Lindblad har erfarenheter av denna fråga, men vi kanske har litet olika erfarenheter. Jag tycker faktiskt att jag har ganska klart för mig hur det har sett ut och hur det ser ut ute i arbetslivet. Det har inte funnits intresse av att gå tillräckligt långt när det gäller att förbättra arbetsmiljön. Här håller jag alltså med Karin Israelsson. Det är litet krasst att vi skall behöva föra resonemang om att det absolut skall finnas en ekonomisk sporre för att åtgärder skall vidtas på det här området. Den rent mänskliga instinkten borde ju säga att arbetsmiljöerna skall vara utformade så att inte människor far illa. Jag håller med om att det har varit billigare och enklare att byta ut folk. Intresset för arbetsmiljöfrågor har dykt upp nu när det finns en uttalad brist på arbetskraft och det alltså finns ett intresse av att ta till vara restarbetskraften. Det är bra att försäkringsdomstolarna har ändrat sin praxis. Det var under ett stort antal år och med den gamla försäkringen alldeles omöjligt att föra i bevis att det var fråga om en arbetsskada. Det var en alldeles hopplös situation, och det var mycket jobbigt att hålla på med de här frågorna då. Jag sade också i ett tidigare inlägg att jag inte kan säga om man har hamnat exakt rätt. Jag kanske t.o.m. känner en viss osäkerhet inför de bedömningar som man nu ganska tvärsäkert gör om stress, magåkommor och liknande, bl.a. i en dom här i veckan. Det måste man känna en viss osäkerhet inför. Det var väl ändå att ta i, Gullan Lindblad, att säga att vi socialdemokrater i utskottet inte skulle ha någon egen uppfattning, utan att vi i alla avseenden gör det som pappa vill. Vi har alldeles nyss behandlat ett betänkande, där den socialdemokratiska utskottsgruppen ganska ordentligt gick emot de förslag som regeringen presenterat när det gäller studiestödet. Sedan till en analys som riksdagen alldeles riktigt krävde, men som inte fullföljdes av regeringen, som Karin Israelsson här uttryckte det. Regeringen konstaterade att man inte hade ett tillräckligt underlag för att kunna göra en analys av något värde. För att göra en sådan måste man ha ett bättre underlag, och det underlaget skall arbetsmiljökommissionen ta fram. Det skulle inte vara särskilt rationellt att tillsätta en analysgrupp, som jämsides med arbetsmiljökommissionen skulle ta fram samma underlag. Om regeringen anser att den inte har tillräckligt underlag för att göra en seriös bedömning, är det riktigt att den säger det och uppdrar åt någon att ta fram det. Vi skall titta på vad som står i den här överenskommelsen, Sigge Godin. Jag har ett papper där det står exakt det som jag sade. Sigge Godin säger att det inte är någon fara med en samordning och att den inte skulle betyda att försäkringen försämras. Men det är just vad det skulle innebära om man förlängde samordningstiden. Jag vill påstå att det inte finns någon skrivning av den innebörden i den här överenskommelsen. Jag tror att oron över Karin Israelssons nattsömn måhända är något överdriven.
Herr talman! Det kanske är så, Nils-Olof Gustafsson, att undantaget bekräftar regeln, men det är ju bra att ni tuffar till er någon gång. Jag förstår er situation. Det är säkert inte så lätt när förhandlingar stup i kvarten så att säga förs över huvudet på er. När det gäller att åtgärda försäkringen efter alla dessa års debatterande kan vi bara konstatera att verkligheten är socialdemokraternas värsta fiende. Den krassa ekonomiska utvecklingen leder till att ni tvingas att vidta åtgärder som ni förkastade för bara några år sedan — och inte bara år, utan också för någon vecka sedan. Det har funnits rader av olika förslag, och vi vet ännu inte var det slutar med t.ex. sjukförsäkringen, där det finns tre olika förslag. Jag kan konstatera att det är ganska pikanta situationer som vi får uppleva här i riksdagen när koalitionsbröder så att säga utmanar varandra på votering och när vi får uppleva att betänkanden som redan är färdigskrivna och ligger på riksdagens bord dras tillbaka därför att det har skett en förhandling osv. Det är spännande tider!
Herr talman! Av omtanke om min nattsömn blir det här mitt sista inlägg i debatten. Jag vill till Nils-Olof Gustafsson säga att vi i centerpartiet kommer att bevaka det som vi har diskuterat i kväll. Det här betänkandet kommer inte att vara det sista betänkandet om arbetsskadeförsäkringen. Min förhoppning är att regeringen snarast kommer att leverera ett förslag om en förbättring av arbetsskadeförsäkringen, som innebär ett mindre byråkratiskt system och en större möjlighet att via systemet se till att arbetsmiljön förbättras.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket, men jag måste ändå säga något om Gullan Lindblads påstående att det är den krassa ekonomiska utvecklingen som har gjort att socialdemokraterna plötsligt har vaknat till och fått intresse för den här frågan. Jag förnekar inte, och jag har inte gjort det i någon debatt som förts här, att detta är ett problem. Men jag hävdar fortfarande att det inte är det stora problemet. Det stora problemet är att människor far illa, blir skadade och sjuka på grund av att de arbetar i fel miljöer. Skadorna ökar hela tiden trots att vi gör vissa insatser. Det är detta som är det stora problemet och den bakomliggande orsaken.

Fru talman! Det är inte bara vädret som är konstigt denna vinter och vår. I dag skall vi alltså hålla den finansdebatt som normalt sett klaras av i början av mars. Den har blivit försenad till följd av alla turer kring regeringens avgång och återkomst. Vi har sett en finansminister försvinna ut till höger och nu nyligen en socialdemokratisk finansutskottsordförande ut till vänster. Den förre gick därför att han inte fick gehör i partiet för sin politik, den se nare därför att hon inte ansåg sig kunna försvara partiets politik. Och dagens försenade finansdebatt skall tydligen genomföras utan att finansministern alls är närvarande — för första gången som jag kan minnas. Förseningen har dock inte betytt att vi i finansutskottet varit sysslolösa hittills i år. Arbetsmaterial har sannerligen inte saknats. Till grund för utskottets betänkande nr 20, som vi behandlar nu, ligger till att börja med finansplanen från början av januari. Den var som bekant ofullständig när den lades fram i avvaktan på utgången av Hagaöverläggningarna. Sedan dessa hade brutit samman fick vi ett första krispaket, varav dock inte mycket blev kvar efter regeringskrisen. Krispaket nr 2, som innehöll höjda spritoch tobaksskatter samt förlängt prisoch hyresstopp, skall behandlas här i dag: Men därefter har regeringen också överlämnat den stora skattepropositionen och träffat ytterligare en uppgörelse med folkpartiet, denna gång om den ekonomiska politiken, vilka möjligen kommer att stå i centrum för dagens debatt. Det har ju över huvud taget varit kännetecknande för vårens ekonomiska debatt att det senaste krispaketet inte har hunnit färdigbehandlas förrän det varit dags för nästa improvisation. Och om mindre än en vecka kommer kompletteringspropositionen med kanske nya överraskningar. Under alla omständigheter kan det konstateras att med denna behandlingsgång har den utgiftsprövning som riksdagen svarar för i budgetprocessen mest blivit ett skämt. I dag skall vi alltså fastställa de riktlinjer som skulle vara vägledande för det utskottsarbete som nu i stort sett är slutfört. Om den politiska situationen varit förvirrad, är det ekonomiska läget desto klarare, om än inte ljust. Ekonomer av facket är i år ovanligt samstämmiga. Utvecklingen bedöms bli fortsatt positiv i omvärlden, inte minst på den europeiska kontinenten, på vars östra sida land efter land kastar av sig socialismens bojor och tar steget över till marknadsekonomi. Talet om att de skulle vilja pröva något slags tredje väg — en svensk socialdemokratisk modell — har dock tystnat. Säkert har det samband med att de aktuella utsikterna för Sveriges ekonomi ter sig allt mörkare för varje ny prognos som lämnas. Vårt land är inne i en hemmagjord avmattning — för att tala klarspråk, i en ordentlig kris — samtidigt som tillväxt och välfärd utvecklas på ett gott sätt i vår omvärld. Det grundläggande problemet här hemma är fortfarande den alltför snabba kostnadsstegringen, och där har vi inte kommit ens ett snäpp närmare ett trendbrott nedåt, snarare tvärtom. Redan efter ett kvartal har konsumentpriserna i år stigit med nästan lika mycket som under hela 1989. Inflationstakten på årsbasis är över 11 96, vilket är mer än dubbelt så mycket som i viktiga konkurrentländer. Mycket tyder nu på att inflationssiffran för hela året kommer att sluta på ett tvåsiffrigt procenttal. Löneavtalens inflationsklausul på 4 96 har redan brutits igenom med rejäl råge. Det förtjänar påpekas att detta var den prishöjning, alltså 4 96, som det var tänkt att underskrida sett över hela året. Det var utgångspunkten för de avtal som har träffats. De fackliga organisationerna begär nu i omförhandlingar nya lönepåslag ovanpå de alltför stora kostnadshöjningar som redan förekommit. Det är inte undra på att underskottet i bytesbalansen växer månad för månad. I början av 1990 bedömdes det för året bli 38 miljarder — nu ligger prognoserna på över 50 miljarder. Nästa år förutses ytterligare en stegring till över 70 miljarder, vilket skulle motsvara ungefär 5 90 av bruttonationalprodukten. Och vad värre är, med aktuella tendenser är det svårt att se hur en vändning nedåt skulle kunna åstadkommas ens 1992. Vid sidan av detta bytesunderskott förekommer det också en utströmning av investeringskapital som betalning för köp av företag, fastigheter och aktier utomlands. Detta är i och för sig inget att klaga på. Ökat internationellt utbyte är något vi alla drar nytta av. Men problemet är att det inte finns något motsvarande intresse bland utländska investerare för att placera i Sverige. Nettoeffekten av detta blir en flykt och en uttunning av företagande, av kapital och så småningom också av svensk arbetskraft. Bakomliggande orsak är det bistra investeringsklimatet, som i sin tur beror på framför allt högskattepolitiken samt oklarheten beträffande energiförsörjningen och Sveriges förhållande till det europeiska integrationsarbetet. Den ekonomiska kris som vi till skillnad från andra industriländer nu genomgår har inte kommit över oss som ett Guds straff. Den beror självfallet på en felaktig ekonomisk politik. Med utnyttjande av devalveringsfördel och god konjunktur utomlands har den socialdemokratiska regeringen — trots andra länders omläggning av den ekonomiska politiken i marknadsliberal riktning — fortsatt med högskattepolitik och interventionism. Resultatet har blivit vad som enklast kan betecknas som överhettad stagnation. Skattekilar och andra utbudshinder har gjort att produktiviteten utvecklas osedvanligt svagt. Våra problem är således inte i första hand konjunkturella. De är strukturella. Och de kan direkt härledas ur den socialistiska ideologin, som ger företräde åt politiska regleringar framför fungerande marknader. Fru talman! Finansplanen och finansminister Feldt — om nu någon minns dem — andades på tröskeln till 90-talet uppgivenhet. Borta var allt självberöm om framgångarna med den tredje vägens politik. Handlingsförlamningen doldes nödtorftigt genom en hänvisning till stundande överläggningar med arbetsmarknadens parter på Haga. Ändå har ju faktiskt medvetandet om att löner inte bestäms av centrala partsföreträdare runt ett bord blivit alltmer utbrett under senare år. Löner sätts i stället genom många beslut på ett stort antal arbetsplatser runt om i vårt land, och ökningstakten avgörs av framför allt arbetsmarknadsläget och skattepolitiken. Långtidsutredningen har ju sedermera tagit så djupt intryck av denna nyvunna insikt att den tror att en mycket begränsad ökning av arbetslösheten skulle kunna föra ned lönestegringen till en internationellt sett normal nivå, vilket jag nog vill beteckna som en övertro. Men omvägen runt Haga var väl mest till för att vinna tid. Det åtgärdspaket som under tiden värkte fram konstruerades och hanterades sedan så, att det i efterhand kan förefalla som om dess enda syfte var att framkalla en regeringskris, i vars skydd finansminister Feldt skulle kunna avgå utan att det alltför tydligt framgick att det skedde i protest mot den förda politiken. Det andra krispaketet, som var Allan Larssons förstlingsverk och som tillhör det vi behandlar här i dag, präglades av inre motsättningar. Inflationen beskrevs som det centrala stabiliseringspolitiska problemet, och mot denna sjuka ordinerades skattehöjningar som driver upp priserna. Det talades om behovet av efterfrågedämpning, men åtgärden blev ett prisoch hyresstopp som, om det nu alls fick någon effekt, måste öka utrymmet för privat konsumtion. Och det principiella förord som gavs för utbudspolitik rimmade illa med förslagen om ytterligare regleringar inom bl.a. byggsektorn. Hanteringen av prisstoppet är ett gott exempel på den villrådighet som präglar regeringens uppträdande. Prisstoppet sattes in i ett läge när man var väl medveten om att politiskt beslutade prishöjningar var på väg fram i en takt som knappast någon gång tidigare. Det kom sålunda att gälla under mars månad då priserna bl.a. av sådana orsaker, dvs. fattade politiska beslut, steg med hela 2,8 20 på en månad. Och samma dag som denna genanta siffra offentliggjordes förkunnade regeringen att prisstoppet skulle upphävas. Överste priskontrollanten sade i en öppenhjärtig kommentar att det inte skulle göra någon skillnad. Trots att slutjusteringen av finansutskottets betänkande var, som jag tidigare nämnde, nästan två månader försenad, hade utskottets socialdemokrater ännu på dagen för det slutliga beslutet fullt sjå med att ändra i den framlagda texten. Med hänvisning till pågående överläggningar med folkpartiet strök de sålunda bort alla formuleringar om att skattereformen skulle fullföljas och att föräldraförsäkringen skulle förlängas, och vad det nu var. Men tydligen föreställde man sig ändå inte att prisoch hyresstoppet kunde komma att avvecklas så snabbt som regeringen nu har beslutat om. Eftersom den som har undertecknat betänkandet, nämligen Anna-Greta Leijon, redan har hunnit avvika, får jag vända mig till dagens talesman för socialdemokraterna i utskottet, Roland Sundgren, med frågan hur han nu tänker rekommendera sina partikamrater att rösta. Skall de stödja utskottets begäran om ett tillkännagivande till regeringen beträffande prisoch hyresstoppets fortsatta tillämpning? Eller skall de bita huvudet av skam och stödja den borgerliga reservationen nr 6, som avvisar tanken på en förlängning av det prisstopp som upphävdes för en vecka sedan? Det blir allt något att grubbla över! Som sagt, innan det andra krispaketet var färdigbehandlat, var det tredje på väg. Den uppgörelse mellan socialdemokraterna och folkpartiet som sedan träffades har betecknats som en första omläggning av den ekonomiskpolitiska kursen. Man bör dock göra klart för sig att det mest rör sig om omprövningar och återtagande av tidigare förslag om skattehöjningar och andra utbudshämmande åtgärder.I den meningen går flera förändringar i rätt riktning. Men det förhållandet att man avstår från ytterligare försämringar hjälper inte mycket när det är förbättringar av ekonomins funktionssätt som behövs. Som politisk kompromissprodukt är uppgörelsen dessutom märklig på det sättet att det på samtliga punkter utom en endast krävdes att socialdemokraterna skulle övervinna motståndet inom sina egna led. Så snart man förmått sig till denna självövervinnelse var man i alla dessa avseenden garanterad en majoritet i riksdagen, som bl.a. vi moderater gärna hade medverkat till. Den återstående punkten — det enda undantaget — gäller höjningen av momsen till 25 26, och den är som ekonomisk-politisk åtgärd till råga på allt helt fel. Den får ingen strukturell effekt, i alla händelser inte i positiv riktning. I stället rör det sig om ett konjunkturpolitiskt ingrepp, som en enig opposition ansåg skulle komma alltför sent redan för ett år sedan. Nu kommer momshöjningen att påskynda och fördjupa den avmattning som redan är i full gång. Problemet i svensk ekonomi är som bekant inte att den privata konsumtionen växer för snabbt, utan att produktionen växer för långsamt. Att då ytterligare höja skattetrycket förvärrar bara problemen. Riksmedlarens ansträngningar att hålla tillbaka kraven på omförhandlingar och extra lönehöjningar framstår som ett meningslöst jippo, när regeringen och folkpartiet nu ger pris-lönespiralen ytterligare näring. Att socialdemokraterna ville garnera anrättningen av svikna vallöften med en ideologiskt mer välsmakande skattehöjning förvånar mig inte.

Utskottet delar uppfattningen i folkpartiets partimotion att skattetrycket måste sänkas.” Dessa meningar skrevs alltså samma dag som partiet i annat sammanhang beslöt att göra tvärtom. Är det bara ett uttryck för sedvanlig kluvenhet? Eller beror det på att svängarna i den ekonomiska politiken nu har blivit så snabba att de ansvariga — inte bara regeringen utan numera även folkpartiet — inte själva hänger med? En följd av den föreslagna momshöjningen är att de medborgare som får det sämre under de år skatteomläggningen genomförs blir ännu fler. Att vissa grupper över huvud taget skall behöva få det sämre är naturligtvis en följd av att skatteomläggningens konstruktörer envisas med att den efterlängtade marginalskattesänkningen till fullo skall uppvägas genom att andra skatter höjs. Om man enbart ser till den indirekta beskattningen, betyder extrahöjningen av momsen att genomslaget beträffande turistmoms, byggmoms m.m. blir ännu kraftigare än planerat samt att kostnaderna för boende och resor m.m. stiger ännu mer än vad som var tänkt. Vi får raka motsatsen till den harmonisering av skattesatsen som utvecklingen mot ett gränslöst Europa kräver.

Är ni inte rädda att den redan pågående utströmningen av kapital skall fortsätta, när skattevillkoren för sparande och investeringar så påtagligt avviker från förhållandena utomlands? Utredningsförslaget om kapitalbeskattning baserades ju på förutsättningen att inflationen skulle vara 4 96 och att räntan skulle ligga på 7 90. Resultatet skulle då bli en positiv real avkastning efter skatt, visserligen på under 1 96, men i alla fall. Men i detta sammanhang klargjordes också att om inflationen skulle vara 7 90 och räntan 10 96, blev kapitalavkastningen efter skatt och i fasta priser negativ. Nu är inflationen över 10 26 och räntan ca 14 26, och liknande förhållanden kan antas råda även nästa år. Men kapitalbeskattningen bygger på nominella principer, där man fullt ut beskattar inflationsvinster som vid ett realt betraktelsesätt kanske t.o.m. utgör förluster. Hur skall ni hantera denna situation? Skall räntan drivas ytterligare i höjden, så att en högre realränta trots allt klarar avkastningskravet? Men med räntor på 15-16 20 och kanske högre, hur blir det då med investeringsviljan i landet? Det här är frågor som ni inte kommer att kunna undgå att ta ställning till. Om ni flyr undan, ja då fortsätter även kapitalet att fly. Fru talman! Den ekonomiska politik som vi moderater förordar uppvisar inte samma dramatiska omkastningar som regeringens ställningstaganden. De riktlinjer som rekommenderas i våra reservationer, riktlinjer för den allmänna ekonomiska politiken och budgetpolitiken, är desamma som redovisades i vår stora partimotion i januari. Den gav i sin tur uttryck för samma uppläggning som vi pläderat för i motioner och reservationer under snart sagt hela 1980-talet. Finanspolitiken behöver stramas åt, men det skall ske genom minskningar på budgetens utgiftssida. Skattetrycket skall inte höjas utan sänkas. Framför allt skall vi inte straffbeskatta sparande och nyföretagande. Utöver utgiftsminskningar och skattesänkningar krävs det avregleringar som förbättrar olika marknaders sätt att fungera. Tillgångar och verksamheter som lika bra eller bättre kan skötas i enskild regi skall föras över till privata händer. Inte minst viktigt är det att dra konsekvenserna av misslyckandena med statlig företagsverksamhet och bryta upp de offentliga tjänstemonopolen inom barnomsorg, utbildning och vård för att därmed öppna för konkurrens och frihet att välja mellan olika alternativ. Till dessa tre hörnstenar i den moderata ekonomiska politiken — utgiftsminskningar, skattesänkning, avreglering — som jag många gånger tidigare talat för här i kammaren, vill jag i dag foga ett fjärde krav som gör sig alltmer gällande. Vi måste satsa på infrastrukturen. Under senare år, då kostnaderna för transfereringssystem och andra välfärdsanordningar har svämmat över alla bräddar, har sådana i ett avancerat samhälle nödvändiga inslag som bl.a. väl fungerande kommunikationsnät kommit att bli allvarligt eftersatta. Vid sidan av traditionella moderata satsningar som gäller förstärkning av försvar och rättsväsen innehåller årets budgetalternativ från vårt håll också medelspåslag till bl.a. vägar och järnvägar. Så här dagen innan regeringspartiet äntligen skall komma till skott beträffande Öresundsbron, kan det finnas skäl att erinra om att även på denna punkt, alltså när det gäller frågan om en bro över Öresund, gäller förutsättningen att om bara socialdemokraterna kan övervinna sitt eget motstånd, finns det en klar majoritet i denna kammare för ett sådant högst påtagligt närmande till Europa. Kan regeringen sedan samla sig till en omprövning av energipolitiken som tryggar näringslivets elförsörjning, har ytterligare ett viktigt steg tagits mot att Sverige börjar avancera från jumboplatsen i industriländernas tillväxtliga. Jag kan i och för sig förstå att det kostar på efter alla utfästelser om kärnkraftens snabba avveckling som har lämnats. Men, om det nu kan vara någon tröst, marknadskrafterna kommer även här att vara till god hjälp. I ett Europa där marknadsekonomin får allt större genomslag och där gränshindren rivs ner, blir det nödvändigt att även vi svenskar anpassar oss. Marknaden kommer att tvinga oss till det. Då duger det inte att ytterligare skärpa industrivärldens redan hårdaste skattetryck. Då duger det inte att höja en momssats, som redan ligger i topp, med ytterligare 1,5 procentenheter. Då duger det inte att ytterligare öka politikernas inblandning i det ekonomiska livet, i människornas vardag, när tendensen i stället går mot ökad frihet för företag och enskilda runt omkring oss. Det är denna sistnämnda politik vi moderater står för, och den kommer, fru talman, till uttryck i de reservationer som vi avgivit till finansutskottets betänkande nr 20 och till vilka jag härmed yrkar bifall.

Fru talman! Finansutskottets betänkande nr 20 som vi skall diskutera i dag utgår, som Lars Tobisson nämnde, från finansplanen och från proposition 114. Båda dessa dokument är i dag helt överspelade. Regeringens och socialdemokraternas krumbukter i den ekonomiska politiken är sådana att det tydligen har varit svårt att få någon ansvarig person att föra majoritetens talan. Vi får väl vara tacksamma över att statsrådet Åsbrink är i kammaren, men det naturliga är ändå att finansministern deltar i riksdagens finansdebatt. Jag delar Lars Tobissons kritik på den punkten. Den ekonomiska politiken har denna vår genomgått ovanligt många kringelkrokar. Först kom finansplanen som enligt författaren själv — dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt eller kanske dåvarande statssekreteraren Åsbrink — var ofullständig. Det huvudsakliga budskapet i finansplanen var att Sveriges ekonomi stod inför en ”kritisk punkt” och att finanspolitiken borde vara stramare. Förslag skulle emellertid inte läggas fram förrän senare, efter det att arbetsmarknadens parter hade träffats på Haga. Sedan kom då överläggningarna på Haga. Resultatet blev det väntade, nämligen ingenting. Så bestämde sig regeringen för att läget var så kritiskt att en hel mängd stoppförslag lades fram. Prisstopp, hyresstopp, utdelningsstopp, lönestopp, strejkstopp och kommunalt skattestopp skulle prompt genomföras, annars skulle regeringen avgå. Riksdagen sade nej till stopp-paketet, och regeringen avgick. Till den ekonomiska krisen lades en politisk kris vars främsta effekt blev att räntorna rusade i höjden och landet blev utan finansminister. Så småningom, efter diverse turer som har diskuterats i annat sammanhang, återkom i stort sett samma regering med undantag för finansministern, som nu heter Allan Larsson. Regeringens huvudnummer i denna sammanställning blev den s.k. stålmannen, vars uppgift var att snabbt få fram nya löneavtal för 1990 och 1991. Ett pressmeddelande med en ny politik presenterades, och småningom kom proposition 114 med samma innehåll. Då hade plötsligt krisläget i ekonomin blåst bort. Föräldraförsäkringen skulle byggas ut trots att inga pengar fanns. Semestern skulle förlängas trots bristen på arbetskraft. Finanspolitiken skulle stramas åt genom att man vältrade över en massa extra kostnader på företagen. Att förvärra kostnadsläget motsvarande flera procentenheters höjda arbetsgivaravgifter ansågs på något förunderligt och ganska förvirrat sätt bidra till den minskade kostnadskrisen i ekonomin. Det fanns kloka ord i proposition 114 om att ”reformer genomförs bara i den mån de utan skattehöjningar kan finansieras inom ramen för en fortsatt stram finanspolitik”. Trots dessa kloka ord innebar de konkreta förslagen både skattehöjningar och ofinansierade reformer. Kvar från tidigare fanns också en särskild investeringsskatt i Stockholmsoch Göteborgsområdena samt förslag om prisoch hyresstopp. Det enda vettiga i detta dokument var fullföljandet av skattereformen och kommunalt skattestopp under två år. Fru talman! Denna krokiga väg bildar bakgrund till finansutskottets betänkande nr 20. Som alla vet har socialdemokraterna fortsatt sin krokiga väg även därefter. På kvällen samma dag som betänkandet blev klart godkändes krisuppgörelsen med folkpartiet. Detta innebär i klartext att de socialdemokratiska förslagen i betänkandet innehåller en del synpunkter som de socialdemokratiska ledamöterna nu måste överge. Jag kan t.ex. konstatera att det i riktlinjerna för budgetpolitiken — majoritetens riktlinjer — står att arbetsgivarna skall få kompensation bara för en mindre del av de ökade kostnaderna för arbetsgivarperioden. Socialdemokraterna kan inte rimligen yrka bifall till detta, eftersom det strider mot det nya krispaketet som de kommit överens om med folkpartiet. Jag vill gärna fråga hur Roland Sundgren avser att hantera detta. På en annan punkt — som Lars Tobisson också tog upp — kräver majoriteten att prisoch hyresstoppet skall fortsätta att gälla. Även detta strider mot överenskommelsen med folkpartiet, och regeringen har faktiskt redan upphävt prisstoppet. Jag utgår från att Roland Sundgren i stället yrkar bifall till den borgerliga reservationen. Fru talman! Om riksdagsdebatterna skall vara något annat än rena formalia måste det som alla ändå vet återspeglas i debatten. Om mindre än en vecka kommer kompletteringspropositionen med delvis nya riktlinjer. Dessa ansluter i högre grad till vissa av folkpartiets reservationer till detta betänkande än till majoritetstexterna. Det är därför av större intresse än vanligt att redovisa innehållet i folkpartireservationerna. Den ekonomiska politik vi i folkpartiet vill föra har sex huvudinslag. På några punkter kommer dessa nu att genomföras. På alltför många andra områden håller socialdemokraterna fast vid förlegade principer. Folkpartiets politik utgår från det välkända faktum att svensk ekonomi har stora strukturella problem. Dessa har inte kunnat lösas under den socialdemokratiska regeringstiden. De har tvärtom blivit värre, framför allt efter valrörelsen 1988. . Till att börja med krävs det att tillväxten ökar. Under 1980-talet har produktivitetsökningen varit usel, mindre än futtiga 1 90 per år. Detta kan jämföras med det som allmänt kallas för det dåliga 1970-talet — då ökade produktiviteten med ca 2,5 96 per år. Enligt min mening är den viktigaste orsaken till denna dåliga utveckling att skattesystemet och de ständiga skattehöjningarna har gjort större och större aktiv skada under 1980-talet. Därför är också den viktigaste motåtgärden den skattereform som nu ligger på riksdagens bord. Den innebär som alla vet en stor framgång för principer som folkpartiet länge har arbetat för — att det skall löna sig att arbeta, att spara, att utbilda sig och att ta risker i företagande. Fru talman! Det är av enorm betydelse att skattereformen ligger fast. Den svajade en aning i veckan före påsk, något som avspeglas i dagens betänkande där socialdemokraterna — som Lars Tobisson också noterade — ingenstans talar om ”fullföljande av skattereformen”, utan om ”en skattereform” i obestämd form. Det talas inte om ”det andra steget” utan om ”ett andra steg”. Så illa blev det nu inte, och det skall vi vara mycket glada för. Det kommer även Lars Tobisson att vara, om han tänker efter. Sex av sju inkomsttagare kommer att slippa statsskatt fr.o.m. nästa år, och alla får minst hälften kvar. Jag vill passa på att ge en eloge till de socialdemokrater, däribland Erik Åsbrink, som trots tydligen omfattande intern kritik har förstått skattereformens stora positiva ekonomiska betydelse och hållit fast vid dess principer. Sverige kommer nu att få ett skattesystem som fungerar som ett smörjmedel i ekonomin, i stället för den bromskloss mot vettiga ekonomiska beslut som vi hittills har haft. Många av dagens snedvridningar i ekonomin, som innebär att vi använder våra resurser på ett ineffektivt sätt, kommer att försvinna. Detta är en annan typ av dynamiska effekter än det som kallas för ökat arbetskraftsutbud. Denna effekt är litet svårare att precisera i siffror, men med stor säkerhet kommer detta att ha ännu större betydelse för den framtida ökningen av välfärden i Sverige. Ett av krispaketets viktigaste inslag är att skattereformen ligger fast. För oss i folkpartiet var detta så viktigt att vi t.o.m. kunde acceptera en tillfällig momshöjning, om än under viss vånda. Jag skall återkomma till detta och till Lars Tobissons fråga. Det andra huvudinslaget i folkpartiets ekonomiska politik är att begränsa den exploderande utgiftsökningen inom socialförsäkringssystemen. Detta innebär att den s.k. arbetslinjen bör ges större utrymme på bekostnad av den s.k. kontantlinjen. Det är naturligtvis helt barockt att man under vissa omständigheter kan få mer betalt i sjukpenning än man skulle fått om man varit på jobbet. Även det fusk som enligt många utsagor förekommer inom sjukförsäkringen måste bort. Enligt min mening måste vi nu börja fundera allvarligt både på karensdagar och på ersättningsnivån inom sjukförsäkringen. De konkreta förslag som beskrivs i folkpartiets partimotioner och reservationer handlar om sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. I fråga om sjukförsäkringen har vi föreslagit införande av en arbetsgivarperiod på fjorton dagar med full kompensation för företag, kommuner och landsting. Inom arbetsskadeförsäkringen förespråkar vi en längre period av samordning av sjukförsäkringen och förändringar i praxis i Övrigt. Inom arbetslöshetsförsäkringen har vi föreslagit en ökning av den avgift som de försäkrade själva betalar. Alla dessa förslag innebär reduceringar av statens utgifter — det kallas oftast för besparingar — och ändringar i det som på ekonomspråk kallas incitamentstrukturen, men som på vanlig svenska innebär att de har positiva effekter på människors beteenden. Dessa besparingsförslag återfinns delvis i det nya krispaketet. Detta är i själva verket ett mycket viktigt trendbrott. För första gången blir det konkreta beslut av många års socialdemokratiskt prat. Besparingsbeloppen kommer att växa över tiden. Inte minst viktigt är det att effekterna kommer att bli att många människor räddas från förtidspensionering och i stället ges en chans till ett nytt och för dem bättre lämpat jobb. Det tredje inslaget i folkpartiets politik handlar om att dämpa prisoch kostnadsutvecklingen. Det viktigaste man då kan göra är att föra en stram finanspolitik, och detta framför allt genom besparingar i de offentliga utgifterna. Skattehöjningar är skadliga och bör därför inte tillgripas. Jag upprepar med glädje detta påstående. Lars Tobisson har redan frågat varför vi då är med på att höja momsen, särskilt som vi för ett år sedan sade nej till en momshöjning. Den enkla sanningen är att det då handlade enbart om en skattehöjning, i själva verket om flera skattehöjningar. Effekten av de då föreliggande förslagen hade blivit en betydande höjning av skattetrycket. Till detta sade vi i folkpartiet nej, eftersom vi anser att det är nödvändigt att sänka skattetrycket. Den tillfälliga momshöjningen kan också accepteras, inte främst av konjunkturpolitiska skäl, utan för att man bör undvika att inhemsk efterfrågan expanderar när den utländska viker. Detta skulle förvärra de strukturella obalanserna i den svenska ekonomin. I det nu aktuella krispaketet handlar det om en skattehöjning — den tillfälliga momshöjningen — och många skattesänkningar — de sänkta arbetsgivaravgifterna. Momshöjningen är tillfällig och de sänkta arbetsgivaravgifterna är permanenta. Poängen är dessutom att sänkningen av arbetsgivaravgifterna är betydligt större än höjningen av momsen. Sammantaget blir det alltså en sänkning av skattekvoten. För att göra det hela ännu litet tydligare handlar det om en sänkning av arbetsgivaravgifterna med ca 3,5 90, och en höjning av momsen med 1 96. Om man räknar i kronor är sänkningen 16-17 miljarder kronor, kanske något mer, och höjningen ca 5 miljarder kronor. Fem minus sexton är lika med minus elva, dvs. skatterna sjunker med 11-12 miljarder kronor som en följd av detta krispaket. Skattekvoten sjunker med nästan 1 procentenhet redan 1991 som en följd av denna paketuppgörelse. Sedan sjunker skattekvoten ytterligare 1992 när den tillfälliga momsen faller bort. Utgiftskvoten, dvs. utgifterna som andel av bruttonationalprodukten, sjunker ännu mer, och på sikt ger det utrymme för fler skattesänkningar, vilket jag tycker är bra, för det kommer att behövas. Utgiftsbesparingarna är vid det här laget välkända. Den utbyggda föräldraförsäkringen skjuts på framtiden — både steg 2 och steg 3 får vänta. Semesterförlängningen skjuts likaså på framtiden. Minskade statsbidrag till arbetslöshetskassorna är en besparing, liksom längre samordning mellan sjukoch I detta sammanhang vill jag, fru talman, gärna säga något om vårdnadsbidraget. För oss i folkpartiet är kravet på vårdnadsbidrag ett mycket viktigt krav. Det ökar rättvisan och valfriheten inom barnomsorgspolitiken. Självklart kommer vi att fortsätta att driva detta krav. Men vi kan inte lova när det kan genomföras. Finns det inte pengar till socialdemokraternas föräldraförsäkring, så finns det inte heller pengar till vårt vårdnadsbidrag. Detta sade jag redan i den särkilda ekonomiska debatten den 15 mars — långt innan krispaket och annat var aktuellt — och det väckte ingen uppmärksamhet då, sannolikt därför att det är så självklart. Om pengarna inte finns för det ena förslaget, så finns de inte heller för det andra. Den fulla kompensationen för arbetsgivarperioden är ett betydelsefullt trendbrott i denna krisuppgörelse. Den höga kostnadsnivån inom näringslivet är ett av de riktigt stora problemen, och det är oerhört viktigt att politiska beslut inte ytterligare försämrar kostnadsläget. Inte heller är detta något som bara gläder arbetsgivarna, vilket har påståtts ibland. Det är hushållen som är vinnarna, eftersom färre blir arbetslösa och prishöjningarna blir lägre. Företagen har ju inga hemliga kassor att ösa ur, utan de skulle annars ha varit tvungna att forsla de ökade kostnaderna vidare på konsumenterna genom höjda priser och minskad sysselsättning. Detta slipper vi nu. För att ytterligare dämpa företagens kostnadsnivå anser vi i folkpartiet att den tillfälliga arbetsmiljöavgiften bör avskaffas i förtid. Folkpartiet förespråkar dessutom att Sverige undersöker möjligheten att knyta kronan till EMS, det europeiska monetära systemet. Det skulle markera att vi fäster stort avseende vid inflationsbekämpningen och valutakursnormen och skulle därför bli ett stöd för Sveriges anti-inflationspolitik. Det fjärde inslaget i folkpartiets politik, fru talman, gäller den offentliga sektorn. Förnyelsen av den offentliga sektorn har i sanningens namn skett i snigelfart. Fortfarande envisas socialdemokraterna med att slå vakt om de offentliga monopolen. Vi i folkpartiet vill bryta dessa monopol och införa konkurrens och valfrihet. Det är en gåta att socialdemokraterna vägrar att förstå att konkurrens är ett sätt att öka effektiviteten i den skattefinansierade sektorn. Det handlar inte om att överge den solidariska finansieringen, utan om att tillåta produktion av de viktiga sociala tjänsterna i många olika former. Allt måste inte vara kommunal egenregi. Även enskilda alternativ måste uppmuntras. Då får vi konsumenter möjlighet att välja och genom valet påverka utformningen av tjänsterna. Det är just vad som avses med effektivitet. Då kommer också resurserna att utnyttjas bäst, och medborgarna får valuta för skattepengarna. Jag vill fråga Roland Sundgren och Erik Åsbrink: Varför är det bara de rika — de som har råd att betala dubbelt, både via skatten och privat — som skall få välja sjukvård, skola eller barnomsorg? Några förändringar vill vi i folkpartiet göra genast i fördelningspolitiskt syfte. De handlar om det glömda Sverige. Sanningen är att socialdemokrater och andra — hur många gånger de än talar om fördelningspolitik — när det kommer till kritan trycker på nej-knappen när det gäller pengar till eget rum inom långvården, för att korta sjukvårdsköer, för högre vårdbidrag för familjer med barn med handikapp eller för handikappanpassning av kollektivtrafiken. Socialdemokraterna har i sina kommentarer i betänkandet om folkpartiets budgetförslag ”glömt” att över huvud taget kommentera dessa förslag. Det är typiskt — det glömda Sverige skall tydligen glömmas bort och gömmas undan. Det kommer inte att lyckas. Vad är det för fel, Roland Sundgren, med eget rum inom långvården, kortare sjukvårdsköer och bättre stöd till barn med handikapp? Det femte inslaget rör sparandet. Alla är överens om att hushållssparandet är för lågt i Sverige. Skattereformen kommer att göra att det lönar sig bättre att spara och sämre att låna. Något av detta märks redan i dag. Folkpartiet anser av ideologiska skäl att det är viktigt att det enskilda sparandet ökar, inte den offentliga sektorns sparande. Därför har vi lagt fram en hel rad förslag, som också beskrivs i reservation till dagens betänkande. Däremot säger vi nej till det konstiga tvångssparandet, som omedelbart bör avvecklas. Slutligen har också energipolitik och EG-politik stor betydelse för näringslivets utvecklingskraft i Sverige. Genom en förtida kärnkraftsavveckling förstör man mycket av en annars god ekonomisk politik. Fru talman! Vad vi har bevittnat under våren är det slutliga sönderfallet av den tredje vägens politik. Av denna s.k. politik återstår nu ingenting. Den har i själva verket åstadkommit ganska litet, framför allt när man betänker de mycket gynnsamma yttre omständigheterna under 1980-talet. Internationell högkonjunktur har rått under hela den socialdemokratiska regeringstiden.Trots detta befinner sig Sverige nu i ett läge med praktiskt taget noll i ekonomisk tillväxt, rekordstort underskott i utlandsbetalningarna, rekordhög inflation och annalkande kris inom exportindustrin. Socialdemokratisk politik har spelat ut sin roll. Nu krävs ett mödosamt arbete för att vrida utvecklingen rätt. Det första steget i detta långsiktiga arbete är det nu aktuella krispaketet. Det har fått ett gynnsammt mottagande på det som kallas för marknaden. Räntehöjningen kom av sig, och räntan föll faktiskt något. Men det är inte tillräckligt. Det är bara ett första steg, som måste följas av många fler. Grunden för ett sådant fortsatt långsiktigt arbete ligger i folkpartiets reservationer till dagens betänkande. Jag vill avslutningsvis fråga Erik Åsbrink om han förstår skillnaden mellan vad som är nödvändigt och vad som är tillräckligt. Krispaketet är nödvändigt, men det är inte tillräckligt. Fru talman! Jag yrkar bifall till folkpartiets reservationer.

Fru talman! Här behöver det tydligen visas yttre tecken på sammanhållning. Anne Wibble svarade på min fråga med att säga att momshöjningen uppvägs av så många andra och större skattesänkningar. Nej, Anne Wibble, det rör sig om uteblivna skattehöjningar. Med uteblivna skattehöjningar sänker man inte skattetrycket. På samma sätt sade man i höstas att man skulle sänka skattetrycket för i år. Så blev det inte. Enligt finansplanen steg skattetrycket från 56,8 96 till 57,3 Jo. Sedan dess har det tillkommit åtskilliga skattehöjningar som inträffat i år, bl.a. momshöjning. Så detta är inte slutet. Anne Wibble hade tydligen fått tjuvtitta i kompletteringspropositionen som en del av regeringens underlag. Kan vi inte få veta vad det står där om skattetrycket i år, det som skulle sjunka i förhållande till föregående år? Folkpartiet vill bara backa på. Här i dag skall vi fatta beslut om dryckesoch tobaksskatterna. I det avseendet vill folkpartiet höja mer än vad regeringen och även vi moderater vill. Jag är övertygad om att om socialdemokraterna får hållas och om folkpartiet hjälper till, blir resultatet beträffande skattetrycket detsamma nästa år. Jag kan således inte förstå — Anne Wibble får nog göra ett nytt försök — hur man kan sänka skattetrycket genom att höja momsen. Vad är det som präglar denna kluvenhet — gärna skattesänkning, men inte nu och i stället höjs skatterna? Denna linje har gått i genom hela politiken under senare år. Anne Wibble talade om krokig väg, och det skulle vara betecknande för regeringen. Jag tycker att argumentet beträffande t.ex. vårdnadsbidraget verkligen var enkrokigt så att säga. Jag skall återkomma till det. Låt mig bara återge vad Bengt Westerberg sade i denna kammare för några månader sedan. Han yttrade: En stramare finanspolitik måste i ett läge med det höga skattetryck vi har i Sverige innebära lägre utgifter. Detta föreslår inte regeringen. Ingvar Carlsson kom tillbaka till regeringens förslag från våren 1989. Han frågade varför vi var så kritiska mot den momshöjning som regeringen då föreslog. Och nu är det Bengt Westerberg som talar: Jo, därför att vi inte tror att det är med skattehöjningar som man löser problemen i Sverige. Går man tillbaka till den debatt som vi hade här i kammaren för knappt ett år sedan angående just förslaget om en höjning av momsen kan man konstatera att Bengt Westerberg sade ungefär följande: Regeringen har under senare år sagt att skattehöjningar inte bör användas i åtstramande syfte. Detta tycks man nu ha glömt. Argumentationen bygger enbart på att den höjda momsen skall dämpa efterfrågan. Man har glömt att hushållen med dagens skattetryck reagerar genom att minska sitt sparande. — Och vidare: Därtill kommer att momshöjningen leder till en omedelbar höjning av prisnivån, vilket i sig skapar kompensationsmekanismer och förväntningar om fortsatta prisökningar. Tala om krokig väg från förra momsdebatten våren 1989 och fram till i dag!

Fru talman! Först skall jag göra Lars Tobisson besviken. Jag vet inte vad det står i kompletteringspropositionen om skattetrycket. Det får han fråga Erik Åsbrink om. Får jag sedan läsa ur ett blad, Aktuell statistik, som utges av Näringslivets Ekonomifakta. Det rör sig sannolikt inte om någonting som är välkänt, eftersom det hela går ut på att betydelsen av skattehöjningar skulle minska. Det står att läsa följande beträffande 1991. Enligt finansplanen, dvs. före krisuppgörelsen, var skattetrycket 55,8 70. Utgiftskvoten anges till 59,8 90. Vidare står det beträffande 1991 under rubriken ”Efter överenskommelsen mellan regeringen och folkpartiet den 5 april 1990” att skattetrycket uppgår till 55,1 76, dvs. en sänkning med 0,7 procentenheter. Utgiftskvoten anges till 58,4, vilket innebär en sänkning med 1,4 procentenheter. Den bistra sanningen, Lars Tobisson, är den att skattekvoten kommer att sjunka högst avsevärt. Detta sker för första gången på ganska länge i Sveriges ekonomisk-politiska historia och det till följd av den överenskommelse som folkpartiet har träffat med regeringen.

Fru talman! Det var inte mycket till bevisföring — något ur ett blad i Näringslivets Ekonomifakta, en framräkning på det mekaniska sätt som blir följden då man inte har sett alla förslag inför nästa år. Hade man t.ex. tagit med folkpartiets tankar på att ytterligare höja dryckesoch tobaksskatterna? Nej, det blir precis som inför det här året: Man talar i förväg om en sänkning av skattetrycket, men det kommer ut som en höjning — detta i synnerhet som det är en så dålig tillväxt av bruttonationalprodukten. Jag måste gå tillbaka i tiden litet grand för att belysa folkpartiets inställning. Man talar om att sänka skattetrycket, men man godtar höjningar. Hela tiden opererar man med denna högre nivå som man anser sig inte kunna göra någonting åt. I höstas visade vi hur man 1983/84, då skattetrycket var drygt 50 90, sade att skattetaket hade nåtts. Det gick inte, menade man, att höja mera. När skattetrycket hade stigit till 51,5 90 år 1985, stod det att läsa att folkpartiets uppfattning var den att skattetrycket inte fick höjas ytterligare. Ett år senare när skattetrycket uppgick till 53 96 sade man: Skattetrycket kan inte höjas ytterligare. År 1987/88 hade skattetrycket stigt till närmare 56 96. Då sade man: Vi avvisar en fortsatt höjning av skattetrycket. I höstas slutligen, då skattetrycket hade stigit till ungefär 57 20, sade Bengt Westerberg: Det är klart att det vore kul att sänka skatten. Det skulle nog alla önska sig, men det skulle gå ut över exempelvis vården av dementa. Så är det med beslutsamheten. Även beträffande momshöjningen tillämpas tydligen talesättet: Gärna en sänkning av momsen, men först en rejäl höjning. Hur skall man annars tolka det senaste som jag kan erbjuda, ur dagens tidning. Vi har bakgrunden att folkpartiet har gått med på ett förslag om en höjning av momsen med 1,5 procentenheter. Då säger Bengt Westerberg: Sverige måste sänka momsen. Och i dagens tidning står det: Sveriges moms ligger högt över nästan alla andra europeiska länders och måste pressas nedåt. Den höga momsen är vår nästa fiende, en fiende som man skapar själv. Hur kan det här gå ihop? Är inte detta en krokig väg, en kluven politik?

Fru talman! Jag glömde att kommentera vad Lars Tobisson sade beträffande vårdnadsbidraget, men jag kan upprepa vad jag yttrade i mitt anförande, nämligen att principen om vårdnadsbidrag ligger mycket fast inom folkpartiet. Vi anser att det är en viktig reform för att öka rättvisan, och valfriheten inom barnomsorgspolitiken. Men lika litet som det finns pengar för andra reformer finns det pengar för den reformen just nu. Därför måste vi vänta något med reformen. Principen står emellertid fast. Jag noterade att Lars Tobisson faktiskt något kom av sig i sin kritik av krisuppgörelsen. Effekten av folkpartiets och socialdemokraternas åsiktspaket blir en sänkning av skattekvoten, och jag noterade alltså att Lars Tobisson inte förnekade detta. Sedan handlar det om det mera långsiktiga skattetrycket. På sikt, har vi skrivit i folkpartiets partimotioner, bör skattekvoten sänkas till ungefär hälften av bruttonationalprodukten. För detta ändamål är det nödvändigt att sänka ganska många skatter. Mervärdeskatten tillhör dem som folkpartiet anser bör sänkas i första hand. Det som Bengt Westerberg sade på en konferens i går och som refereras i Dagens Industri i dag var inte konstigare än så. Vi har flera gånger tidigare framhållit att mervärdeskatten tillhör de skatter som måste sänkas när de bättre förutsättningar som skattereformen, Lars Tobisson, skapar ger möjligheter härtill. Peronligen vill jag gärna lägga till att jag tror att även kapitalbeskattningen kan behöva reduceras för att man skall kunna undvika att den totala skattebelastningen på sparandet blir för hög. I första hand kan man sänka förmögenhetsskatter, arvsoch gåvoskatter, transaktionsskatter och sådant. Här har vi också fört fram konkreta förslag. Jag tror att det är oerhört viktigt — och på den punkten kan jag faktiskt hålla med Lars Tobisson — att på sikt sänka det i Sverige alltför höga skattetrycket. Enligt min mening har vi lagt en utomordentligt bra grund för detta i och med den skattereform som vi hoppas att riksdagen fattar beslut om senare i juni och med den början till krispaket som finns i den nu aktuella uppgörelsen. Det kommer att behövas flera ganska besvärliga ekonomisk-politiska åtgärder. Jag tror att det kommer att bli ganska knepigt att få fram förslag om de utgiftsbegränsningar som krävs för att man skall kunna gå aktivt till väga med skattesänkningarna. Jag menar att en av de stora fördelarna i det nu aktuella krispaketet är att det innehåller betydande besparingar, minskningar i statens utgifter, som lämnar utrymme för en sänkning av skattetrycket ned till i första hand det vi har nämnt, nämligen hälften av bruttonationalprodukten.

Fru talman! ”Högre priser kan aldrig leda till lägre priser. Högre skatter kan aldrig leda till lägre skatter. Det är inte åtstramning med skattehöjningar som behövs utan en mer utbudsinriktad politik.” Detta sade enligt riksdagsprotokollet Anne Wibble, folkpartiet i riksdagsdebatten den 7 juni 1989. Det var då som centern och socialdemokraterna kom överens om ett åtstramningspaket för svensk ekonomi. Partiledaren Bengt Westerberg spädde senare i debatten på med att helt sonika slå fast att åtstramningen kommer för sent. Både före och efter detta tillfälle har folkpartiet gjort ett stort nummer av att man i valrörelsen 1988 pläderade för åtstramning. Våren 1989 var det alltså enligt folkpartiet för sent med åtstramning. Nu, våren 1990, tycker folkpartiet åter att en åtstramning är nödvändig. Nu kan folkpartiet medverka till skattehöjningar, och nu kan folkpartiet tänka sig att höja priserna. Detta gör folkpartiet nu när det i samtliga konjunkturprognoser som publiceras sägs att den svenska konjunkturen försämras. Socialdemokraterna och folkpartiet förefaller dessutom stolta över att de nu räcker svenska folket den bittra kalken. Samma glada humör visas när löften bryts och skatter höjs som när löften ställs ut och sänkt skattetryck utlovas. Anne Wibble har visserligen försökt förklara denna uppgörelse, men jag tycker ändå att det behövs en ordentlig förklaring. Och det skulle vara intressant att höra Anne Wibble utveckla varför det först var nödvändigt med åtstramning, att det sedan var för sent och att det nu är nödvändigt. Dessutom kan man fundera över vad som är skälet till att folkpartiet nu tillsammans med socialdemokraterna tar initiativ till att höja skatter när folkpartiet tidigare har varit emot det. Fru talman! Den här debatten med anledning av finansutskottets betänkande skulle vi egentligen ha haft för över en månad sedan. Men på grund av turerna kring regeringskrisen och regeringens senfärdiga beteende i övrigt är riksdagsbehandlingen nu allvarligt försenad. Denna försening av budgetbehandlingen börjar bli ett återkommande problem under vårsessionerna. Det har sin grund i att finansplanerna under de senaste åren har blivit allt magrare och att kompletteringspropositionerna har blivit allt fetare. Det har lett till att utskottsledamöterna får allt kortare tid på sig att behandla den ärendemängd som skall pressas igenom i utskotten i maj. Det tycker jag är beklagligt ur demokratisk synpunkt. Turerna i den svenska ekonomiska politiken under det senaste året söker sin motsvarighet under en och samma riksdagsperiod. Jag skall kortfattat rekapitulera hur vi i centern ser på detta. Först finns det emellertid skäl att göra en tillbakablick för att få perspektiv på den ekonomiska utvecklingen under några år. 1983 började konjunkturuppgången internationellt. Svensk ekonomi blev så småningom överhettad. Överhettningen var som störst 1987. Det var det år då centern krävde åtstramning i ekonomin. Vi i centern föreslog bl.a. investeringsavgifter i de överhettade storstadsområdena. Samtidigt ville vi införa stimulanser för investeringar i icke överhettade områden. Det var en strategi för att lägre inflation skulle åstadkommas och för att tillväxtmöjligheterna i hela landet skulle tillvaratas. Centern intog samma ståndpunkt 1988. Folkpartiet drev också en politik som innebar åtstramning genom att ställa krav på ökad skatt för låginkomsttagare. Regeringen menade i stället att läget var sådant att de utlovade reformerna inte behövde finansieras. Re ekonomiska pollitiken och för budget geringen förhöll sig alltså passiv och i lättjefull dvala inför de ekonomiska problem som fanns. Väljarna och den egna rörelsen invaggades i visshet om att den tredje vägens politik skulle klara krisen. Och regeringen försökte basunera ut för svenska folket att den politiken hade lett landet ur krisen. Först förra våren, i kompletteringspropositionen, lade regeringen fram förslag om åtstramning. Då hade överhettningen redan ställt till stor skada i ekonomin. Åstramningspaketet innehöll, som vi minns, bl.a. momshöjning, höjning av arbetsgivaravgifterna och slopande av mjölksubventionerna. Centern menade att detta paket hade fel inriktning såväl ekonomiskt som fördelningspolitiskt. Vi i centern medverkade i stället till ett paket byggt framför allt på personligt sparande, tillfälliga likviditetsindragningar och en arbetsmiljöavgift. Vår allmänna tes var att ökat sparande är bättre än höjd skatt. De övriga partierna gick emot paketet och har sedan fullföljt kritiken genom rätt många attacker, inte minst riktade mot centerpartiet. Folkpartiet reserverar sig i det betänkande som vi i dag skall fatta beslut om. Folkpartiet kräver att arbetsmiljöavgiften och det obligatoriska sparandet skall upphöra. Det innebär att folkpartiet enbart för 1990 ligger efter centern och regeringen i fråga om åtstramning med över 17 miljarder kronor. Också det rimmar illa med folkpartiets tal om åtstramning. Åtstramningspaketet har tjänat sitt syfte. Det tillfälliga sparandet har stramat åt efterfrågan. Sparandet uppgick under de fyra månaderna förra året till 3,2 miljarder kronor. Arbetsmiljöavgiften bidrar till rehabilitering, förbättrade arbetsmiljöer och ökat arbetskraftsutbud. Den ekonomiska utvecklingen under sommaren och hösten 1989 gav centern rätt. Det var nödvändigt med åtstramning. Det visade även konjunkturutvecklingen. Under det fjärde kvartalet började dock klara avmattningstecken visa sig. Regeringen presenterade en dyster rapport om svensk ekonomi, dock utan synliga bevis för att den upptäckt avmattningen. Pessimistiska konjunkturanalyser från banker och liknande presenterades. Räntorna steg. Den budgetproposition med finansplan som presenterades i januari innehöll, som vi vet, mycket litet substans. Förhoppningarna knöts i stället till överläggningar med arbetsmarknadens parter, och regeringen hotade samtidigt med åtgärder om löneökningarna skulle komma att bli för höga. Överläggningarna på Haga misslyckades. Någonstans vid denna tidpunkt försvann också den tredje vägens ekonomiska politik. Odd Engström hävdade att den fått ett lyckosamt slut. Därefter nämner inte regeringen längre sin så länge omhuldade strategi. Efter Hagaöverläggningarna kom det s.k. stoppaketet. Förslagen byggde på statlig reglering av ekonomin samt inskränkningar i strejkrätten. Utvecklingen är välkänd. Förslaget om lönestopp röstades ner. Regeringen valde därefter att avgå. Efter återkomsten i regeringsställning har regeringen först försökt med ännu en diskussionsrunda med arbetsmarknadens parter. Stoppaketet har diskuterats vidare, och regeringen har också lagt fram en del nya förslag, bl.a. i proposition 114 som behandlas i dagens betänkande. Denna proposition innehåller dock endast konkreta förslag om höjd alkoholoch tobaksskatt samt om fortsatt prisoch hyresstopp. Det är således inte mycket till åtstramning. Det mest makabra är dock att samtidigt som det i betänkandet argumenterats för prisoch hyresstopp gäller inte detta längre, eftersom regeringen har gjort upp med folkpartiet. Tydligen skedde det-ungefär samtidigt som justeringen av betänkandet skedde i finansutskottet. Det är lätt att förstå att socialdemokraterna i finansutskottet kanske känner sig överkörda av sin partiledning. Man kan fundera över vem det är som oppositionen diskuterar med i dag. Är det den gamle finansministern som har avgått och som har tagit ett steg till vänster eller höger? Är det Anna-Greta Leijon som har varit ansvarig men som nu har tagit permission? Är det Allan Larsson? Han har inte dykt uppi dag, vilket väl vittnar om ännu någon intrig inom regeringspartiet; annars skulle han naturligtvis ha varit här. Vem är det som är ansvarig för regeringens politik? Skall statsministern behöva komma hit för att vi skall få ordentliga svar på frågor om var regeringen står? På presskonferensen härförleden presenterade folkpartiet först av alla regeringens ekonomiska åtstramningsförslag. Detta paket kan beskrivas som blåklintsblått med röda snören och med ett ganska gammalt innehåll. Flertalet åtgärder finns t.ex. redan som yrkanden i riksdagen och överensstämmer också med vad centern och andra partier har föreslagit. Det gäller det som berör föräldraförsäkringen, semesterveckan, arbetsgivarperioden, arbetsskadeförsäkringen och prisoch hyresstoppet. Flertalet åtgärder påverkar dock inte det realekonomiska nuläget. De handlar mer om att man försöker skjuta åtgärder, som eventuellt skulle ha genomförts, längre fram i tiden. Dessutom rör det sig om strukturåtgärder som får effekt först på längre sikt. Nu har förslaget om höjning av momsen, som centern lyckades stoppa i fjol, åter lagts fram. Samtidigt pekar samtliga konjunkturanalyser som presenterats på att konjunkturen har vänt nedåt för Sveriges del. Centerns uppfattning, vilken delas av flertalet ekonomer, är att det är för sent med en generell åtstramning och att en momshöjning tenderar att förstärka problemen i ekonomin. Momshöjningen drabbar låginkomsttagare hårdare än höginkomsttagare. Momshöjningen utlöser kompensationskrav i löneförhandlingarna. Inflationen drivs upp till nya rekordnivåer. Konsumentprisindex stiger i år enligt tidigare beräkningar med ca 3 90 enbart till följd av skattereformen. Med den momshöjning som uppgörelsen innebär ökar nu inflationen än mer. Därtill kommer det inflationsskutt som följer av borttagandet av prisoch hyresstoppet. Momshöjningen ökar skatterna med ca 6 miljarder kronor. Det är en dålig tröst om man försöker räkna med att få dessa pengar genom skattereformen. Centern säger nu — precis som förra året då vi avvisade regeringens momshöjningsförslag — att ökat sparande är bättre än höjd skatt. Sparandet främjar investeringar och bytesbalans utan att driva upp kostandsläge och skattetryck. Vi har sagt att någon form av sparoch investeringskonton skulle vara bra i det här läget. Det skulle innebära kraftiga stimulanser och möjligheter till hushållssparande. Centerns profil för det privata sparandet kommer också att vara bättre än regeringens och folkpartiets i skattereformen. Att arbetsgivarna skall få full kompensation för arbesgivarperioden överensstämmer med vad centern har krävt. Detta borde också innebära att rege ringen inte längre har finansiering för den infrastrukturfond som har föreslagits och som kostar 5 miljarder kronor. Det vore bra om vi i dag kunde få ett klarläggande av budgetministern var dessa 5 miljarder nu finns. Socialdemokraternas och folkpartiets förslag innebär också en mindre höjning av barnbidragen än vad som tidigare aviserats. Barnbidragshöjningarna skulle utgöra en direkt kompensation till barnfamiljerna för skattereformens verkningar. Nu sänks alltså denna kompensation. Åtskilligt fler barnfamiljer än enligt tidigare beräkningar kommer därmed att förlora på skattereformen. Centerns skatteförslag är mer fördelningspolitiskt rättvist än socialdemokraternas och folkpartiets. Utvecklingen av boendekostnaderna — dels genom höjda räntor, dels genom en höjd och breddad moms — är kanske det som slår hårdast mot den privata konsumtionen i år. Jag skulle tro att många känner igen DN-figuren som heter Gubbstrutten och har läst hans fundering: ”Mitt hem var min borg. Nu blir det min ruin.” Är det detta som skall vara den socialdemokratiska bostadspolitiken i framtiden? Centerns förslag höjer inte boendekostnaderna lika kraftigt. Vi föreslår också att momsen på mat sänks. Detta ger en bättre fördelningspolitisk profil. Det förslag som nu lagts fram höjer skattetrycket och gör människor mer beroende av bidrag. Mycket talar för att rundgången i skattesystemet ökar jämfört med vad som varit fallet tidigare. Det är precis detta som skattereformen skulle motverka. Centerns förslag räknar vi med skall minska skattetrycket och rundgången. Centern står dock fast vid att vårdnadsbidrag skall införas den 1 januari 1991. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt och bidrar till att klara efterfrågan på barnomsorg. Fru talman! Den internationella konjunkturen är fortfarande stark, även om en viss avmattning inträtt. Den svenska konjunkturen har däremot vänt nedåt. Utsikterna för den svenska ekonomin har försämrats ytterligare såväl i förhållande till vad som redovisades i årets finansplan som till den av regeringen därefter framlagda propositionen. Ett alltför högt kostnadsläge i förhållande till konkurrentländerna har medfört att den svenska industrikonjunkturen försvagats. Detta medför under innevarande år bl.a. en minskad ökningstakt för exporten, en försvagning av handelsbalansen och en svag utveckling av investeringarna. En kraftigt bidragande orsak till den försvagade svenska konjunkturen är att regeringen bedrivit en alltför svag finanspolitik och att avtalsrörelserna medfört för höga nominella löneökningar, medan reallöneutvecklingen varit svag. Penningpolitiken har i stället stramats åt, vilket medfört alltför höga räntor och därmed sammanhängande negativa konsekvenser för fördelningspolitik och investeringsutveckling. Tillväxten väntas bl.a. som en följd av denna kontraktiva politik sjunka från en redan låg nivå ner till under 1 96 under innevarande år. Inflation och bytesbalans visar samtidigt en mycket oroande utveckling. Arbetslösheten väntas öka under innevarande år. Det finns redan nu stora regionala skillnader i arbetslöshetstalen. Dessa skillnader tenderar alltmer att förstärkas. Vi har ofta hört att arbetslöshet inte finns. Det finns ändå, vill jag påstå, väldigt stora regionala skillnader. I många län är ungdomsarbets lösheten för dem mellan 20 och 24 år mycket hög. Jag tittade i dag på morgonen på siffrorna för mitt eget län. I t.ex. Ljusdal är ungefär 15 20 av ungdomar mellan 20 och 24 år arbetslösa. I hela landet är ungdomsarbetslösheten någonstans mellan 5 och 10 26, om man räknar med heltidsoch deltidsarbetslösa. Många regioner i det här landet har faktiskt betydande arbetslöshet. Så talet om full sysselsättning gäller i första hand 08-området. Den bild som jag nu skisserat bekräftas av de prognoser beträffande konjunkturläget som konjunkturinstitutet nyligen framlagt — därtill av en rad andra prognoser, bl.a. av bankerna. Dessa prognoser tar dock inte i beaktande regeringens och folkpartiets nya uppgörelse. Görs detta blir bilden något dystrare. Inflationen stiger ännu mer, och tillväxten hamnar nära 0 strecket. Den tredje vägens ekonomiska politik har misslyckats. Det är i dag oklart vilken strategi regeringen har satt i dess ställe. Jag hoppas att vi får något slags klarhet i detta i dag. Förutsättningarna för den ekonomiska politiken har under 80-talet ändå varit gynnsamma, med bl.a. en mycket långvarig internationell högkonjunktur. Trots detta har regeringen präglats av oförmåga att komma till rätta med den alltför snabba prisoch kostnadsutvecklingen. Regeringen har också visat en oförmåga att vidta de strukturella förändringar som är nödvändiga för att förbättra ekonomins funktionssätt. Enligt centerns uppfattning är en kraftigt bidragande orsak till att regeringens ekonomiska politik misslyckats att denna politik skapat ökade obalanser i samhället, inte bara mellan människor, eftersom fördelningspolitiken har misslyckats. Regeringens största misslyckande under 80-talet är att man helt bortsett från en vettig fördelningspolitik. Den har också skapat obalanser och motsättningar mellan olika regioner. Det är viktigt att den ekonomiska politiken läggs om så att den främjar en rättvis fördelningspolitik. Det är viktigt att hela landets produktionsförmåga tillvaratas på ett bättre sätt än vad vi gör i dag. En god miljö är grundläggande i den ekonomiska politiken. Utan en god miljö kan på lång sikt inte heller övriga mål uppnås. Målet en god miljö måste därför vara överordnat övriga mål. Den utveckling av produktionen som är önskvärd för att tillgodose en rad angelägna samhällsuppgifter måste därför styras och stimuleras så att den blir miljövänlig. Det faktum att den svenska konjunkturen nu vänt neråt innebär inte att det ännu är möjligt att lätta på finanspolitiken. Det är viktigt att en räntesänkning möjliggörs. En kraftig generell åtstramning av finanspolitiken skulle dock i nuvarande konjunkturläge kunna förstärka konjunkturnedgången. Utvecklingen av investeringarna i Sverige är oroande. Samtidigt ökar utlandsinvesteringarna mycket kraftigt. Ett av skälen till utlandsinvesteringarnas ökning är att det anses vara bättre att göra investeringar utomlands. Det är ett stort men för sysselsättningen på lång sikt att framtidsinvesteringarna inte görs i landet. Skälet till det är naturligtvis att det inte anses vara ett bra land att göra investeringar i. Stimulansåtgärder bör vidtas. Den konkurrensutsatta sektorn bör ges utrymme i ekonomin. Återhållsamhet bör iakttas beträffande de offentliga utgifterna. Det totala skattetrycket bör inte stiga. Höjningar av mervärdeskatten skapar speciella problem för samhälls ekonomin, eftersom det driver upp kostnadsläget och skapar fördelningspolitiska spänningar och kompensationskrav i löneförhandlingarna. Vi från centern menar att ett ökat privatsparande är viktigt — det främjar investeringar och bytesbalans utan att driva upp kostnadsläget. Åtgärder för de regioner som har problem med arbetskraft måste vidtas. Det är viktigt att utbudet ökar på dessa platser och att arbetstillfällen flyttas till orter där det finns arbetskraft. Oberoende av konjunkturläget bör ett långsiktigt arbete bedrivas för att vidta de strukturella förändringar som är nödvändiga för att förbättra ekonomins funktionssätt. En skattereform med en rättvis fördelningsprofil, en reformerad offentlig sektor samt en politik som tillvaratar hela landets utvecklingsförmåga hör till de viktigaste åtgärderna. Fru talman! Vi behandlar i detta betänkande budgeten för 1990/91. Det budgetalternativ som centern har presenterat är stramt. I samband med budgetpropositionen beräknade vi det till drygt 4 miljarder stramare än regeringens. Vi angav samtidigt att en del av detta skulle kunna komma att tas i anspråk i samband med regeringens kommande särpropositioner. Ett reviderat budgetalternativ kommer vi naturligtvis att redovisa i samband med att kompletteringspropositionen behandlas. Under alla förhållanden blir centerns budget stramare än regeringens. Besparingarna inom den offentliga sektorn uppgår till nära 3 miljarder kronor i förhållande till propositionen. Centerns förslag i budgetalternativet sänker skattetrycket med nära 3 miljarder kronor. Då har vi dessutom räknat med att slopad omsättningsskatt innebär ökade skatteintäkter för statskassan. Därtill kommer sänkningarna av skattetrycket i samband med genomförandet av skattereformen. Centerns samlade förslag — redovisade i budgetalternativet, men också i samband med regeringens stopp-paket, i samband med proposition 114 samt vid några ytterligare tillfällen under våren — innebär en stramare finanspolitik än regeringens. Centerns stabiliseringspolitiska förslag ger därutöver en ytterligare åtstramande effekt. En längre gående åtstramning är, som jag anfört, till följd av konjunkturläget inte längre önskvärd. Sveriges ekonomiska situation, fru talman, är sådan att det är viktigt att regeringen nu agerar med större kraft än vad den har gjort under det senaste halvåret. För en minoritetsregering är det viktigt att sträva efter bredaste möjliga lösningar, och sådana kan åstadkommas bara i det sakpolitiska mittfältet. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till centerns reservationer vid finansutskottets betänkande nr 20.

Fru talman! Jag skall inte kommentera allt det som Gunnar Björk sade utan bara göra en liten jämförelse. Förra våren slöts en överenskommelse mellan centerpartiet och socialdemokraterna. Innehållet i det dåvarande paketet var följande: tvångssparande och höjda arbetsgivaravgifter, som leder till höjd kostnadsnivå inom näringslivet. Därtill innehöll det några extra fastighetsskatter och investe ringsskatter och en del annat smått och gott. Men det väsentliga var tvångssparande och höjda arbetsgivaravgifter. Enligt den nu träffade överenskommelsen ligger först och främst skattereformen fast, och det görs besparingar inom socialförsäkringssektorn och sänkningar av arbetsgivaravgifterna, vilket leder till en lägre kostnadsnivå inom näringslivet. Jag tycker att denna jämförelse helt talar för sig själv.

Fru talman! Jag tycker att det är mycket bra att göra jämförelsen så som den gjordes av Anne Wibble. Den uppgörelse om obligatoriskt sparande som centern ingick innebar att vi fullföljde den icke-socialistiska linje som Anne Wibble, Lars Tobisson och jag har varit överens om, så till vida att besparingar skall göras inom den privata sektorn. De pengar som vi drog in innebar en åtstramning, men skall återgå till dem som har sparat. Också arbetsmiljöavgiften sätts in på en fond, varifrån medlen återgår till näringslivet och till en del av dem som satt in pengarna. I uppgörelsen ingick också livsmedelssubventioner. Vårt alternativ innebar en indragning av pengar, som sedan skall återgå. Folkpartiets förslag innebär att man skall dra in pengar och lägga dem i statskassan. Det är en helt annan sak.

Fru talman! Det är fullständigt omöjligt att på något sätt förklara tvångssparandet, Gunnar Björk. Jag är glad att hans försök omfattade bara några meningar. Ingen människa förstår vad tvångssparandet är bra för, alla människor tycker mycket illa om det, och alla ekonomer anser att det är fullständigt verkningslöst. Vi bör nog glömma tvångssparandet fortast möjligt. Jag föreslår att Gunnar Björk röstar för folkpartiets och moderaternas reservation, där vi kräver att tvångssparandet snarast upphävs. Hur man än räknar med att pengarna skall användas eller inte användas är det så att höjda arbetsgivaravgifter betalas i första hand av näringslivet och höjer dess kostnader. Det spelar inte den minsta roll om pengarna läggs i en fond eller går in i budgeten — effekten av höjda arbetsmiljöavgifter blir att kostnaderna ökar. Så enkelt är det. Effekten av den fulla kompensationen inom sjukförsäkringssystemet, som folkpartiet nu verkar för, är att kostnadsnivån inte ökar. Gunnar Björk anförde tidigare också synpunkten att det mest är fråga om strukturåtgärder, som får effekt först på sikt. Det sade han med litet av föraktistämman. Jag måste säga att jag är glad över att vi nu, under våren 1990, beslutar om strukturåtgärder på sikt. Det är alldeles riktigt att problemen är strukturella och att effekterna inte kommer att bli synliga omedelbart. Men då är det faktiskt desto viktigare att man börjar genast. Vi ser redan på 1990 som ett förlorat år. Vad det nu handlar om är att se till att inte också 1991 och åren därefter blir förlorade år, men det är precis vad de skulle bli med Gunnar Björks konstiga politik.

Fru talman! Man kan ändå konstatera att hushållssparandet har ökat under det gångna året och att det förslag som framlades var utbudspolitiskt mycket värdefullt. Man kan också konstatera att vi genomförde en betydligt större åtstramning, dessutom i bättre tid än folkpartiet, eftersom den kom för ungefär ett år sedan. Skall man göra en åtstramning är det dessutom mera rimligt att göra den i en konjunkturuppgång. När vi nu verkar vara överens om att konjunkturen har vänt är det väl litet för sent. Det är en klar skillnad i förhållande till den åtgärd som centern deltog i. Vi drog in pengar, satte in dem och låter dem återgå, medan folkpartiet envisas med att nu öka skatterna, vilket Anne Wibble hittills alltid har varit emot. Folkpartiets åtgärd påminner om att kasta in jästen efter brödet i ugnen, vilket är litet sent. Dessutom verkar det vara fel på jästen.